Herr talman! Åke Selberg har kanske inte observerat skillnaden mellan förslaget i motionen och den socialdemokratiska reservationen. Vi talar om i motionen att en del av regleringsavgiften kunde omvandlas till en miljöavgift. Socialdemokraterna förordar i sin reservation att hela regleringsavgiften omvandlas till en miljöavgift. Med tanke på de förhållanden som nu råder anser jag att det är att ta i litet för mycket. Men själva principen om att man skall använda den som ett styrmedel när det gäller miljö kanske vi är överens om.
Herr talman! Det var synd att dessa åsikter inte framfördes vid utskottsbehandlingen, för det är mycket möjligt att vi hade kunnat enas om en mittenlinje i fråga om prisregleringsavgiften.

Herr talman! ''Friheten, säger jag er, är en vind som skärs av en annan vind. Och denna andra vind är rättvisan. Den som talar om frihet menar ständigt sin frihet, men inte friheten. Men en frihet på andras bekostnad är orättvis och därför ingen sann frihet.'' Ja, dessa Artur Lundkvists ord i ''Kort föreläsning om friheten'' från 1955 får en alldeles påtaglig återklang i dagens värdeladdade debatt om ökad frihet och mångfald i skol och utbildningspolitiken. Skola och utbildning erbjuder rika tillfällen till experimentlusta i frihetens namn. De flesta regeringsförslag på detta område har en gemensam nämnare. De är draperade i blå förpackning och erbjuder oöverträffad uppslagsrikedom vad gäller slagord innehållande ordet frihet. Det är Men de alldeles avgörande frågorna diskuteras aldrig. Vems frihet handlar det egentligen om? Är det universitetens, professorernas eller studenternas frihet? Vem skall ha makten över kunskapens villkor? Att ökad frihet för någon nästan alltid innebär att någon annans frihet beskärs låtsas det numera helt moderatstyrda utbildningsetablissemanget aldrig om. Här kan Artur Lundkvists dikt ge oss en viktig tankeställare. Friheten från -- balanserad av friheten till! Utgångspunkten för regeringens retorik på utbildningspolitikens område är att den svenska högskolan är undermålig i ett internationellt perspektiv. I själva verket hävdar sig den svenska högskolan mycket väl vid internationell jämförelse. Detta visar bl.a. den utvärdering av svensk utbildningspolitik som OECD genomfört i år. Samtidigt ifrågasätter man avvecklingen av UHÄ, vars insatser vad gäller t.ex. forskning kring högre utbildning anses vara mera avancerade än i de flesta andra europeiska länder. Bakom denna avveckling ser OECD också en strävan från regeringens sida att centralisera vissa beslutsfunktioner till utbildningsdepartemnetet. De internationella utvärderarna efterlyser också en närmare analys av syften och konsekvenser bakom planerna att överföra vissa högskolor i stiftelseform. Sammantaget ger rapporten ett mycket starkt stöd för den svenska utbildningspolitik som utvecklats under socialdemokratisk ledning, medan frågor reses om vissa inslag i den borgerliga regeringens omläggning av politiken. I själva verket bygger den nu aktuella propositionen, Universitet och högskolor -- Frihet för kvalitet, i allt väsentligt på den utredning om grundutbildningens villkor i högskolan -- den s.k. Det är också här som regeringen förmår vara konkret. Så t.ex. expedierar Per Unckel nu den avveckling av linjesystemet som beställdes av den förra socialdemokratiska regeringen. Många av de förändringar vi nu får se förverkligas emanerar för övrigt från ett riksdagsbeslut i juni 1991. Det är alltså på socialdemokratiskt initiativ som avregleringen av den svenska högskolan inletts. Låt oss en gång för alla slå fast att socialdemokratin bejakar en ökad frihet och mångfald i vårt högskolesystem. Avregleringen får emellertid för oss aldrig bli ett självändamål. Författningsmässig kvalitet måste upprätthållas för att rättssäkerheten skall kunna tillgodoses. Det djupaste syftet med en reglering måste vara att stärka de enskilda studenternas, lärarnas och forskarnas situation, då de kan riskera att utsättas för godtycke från makthavare inom och utom högskolan. Vi socialdemokrater vill således stärka rättssäkerheten och de demokratiska arbetsformerna i högskolan. För socialdemokratin är det av avgörande betydelse att den svenska högskolan framstår som en självständig, kunskapssökande och kunskapsförmedlande organisation, verksam i det demokratiska samhällets mitt. Därför måste bl.a. målen för högskoleutbildningen innefatta behovet att främja de studerandes personliga utveckling, något som regeringen inte finner vara värt att markera i högskolelagen. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning, som nu blivit alltmer påtaglig, måste angripas med kraft. Det måste nu bli en huvuduppgift för riksdag och regering att fastställa klara och operativa mål och vidta åtgärder för att minska det sociala ursprungets betydelse för individens yrkesval och de därmed förenade möjligheterna till ett rikare liv. På denna punkt tiger regeringen. Intressant i sammanhanget är att landets samtliga studentpräster nyligen tagit till orda i denna viktiga fråga. Man undrar bl.a. vart ord om solidaritet och personlig utveckling tagit vägen bland utbildningsmålen. Frågan skickar jag härmed vidare till Kristdemokratiska samhällspartiets företrädare i dagens debatt. Hade ni följt ert samvetes röster behövde vi socialdemokrater ju inte reservera oss till förmån för något som borde vara en självklarhet. Men ni är kanske beredda till en Canossavandring på den här punkten? I fjolårets regeringsdeklaration togs ett generellt och storvulet grepp för att privatisera stora delar av det svenska universitets och högskolesystemet. ''Strävan skall vara att skapa mer autonoma universitet och högskolor. De principiella och praktiska frågorna vid en omvandling av universitet och högskolor till fristående stiftelser klarläggs snabbt.'' Snabbt var ordet. Det var i början av oktober 1991. I juli 1992, vid tiden för frihetspropositionens nedkomst, hade stiftelseplanerna devalverats. Det talas nu om att ''pröva de praktiska ocn principiella frågorna för att överföra vissa'' -- observera vissa -- I årets regeringsdeklaration finns inte en stavelse om stiftelsefrågan. Detta tar utskottsmajoriteten till intäkt för att göra en undanglidande manöver i stiftelsefrågan. Men i och med regeringens utspel i förra veckan om att erbjuda tre högskolor att bli privata stiftelser på skattebetalarnas bekostnad måste detta bli en huvudfråga i dagens debatt. I Utbildningsdepartementets PM om stiftelsehögskolor, daterad den 8 december 1992, står det bl.a. ''I och med att relationen mellan staten och stiftelshögskolorna regleras genom avtal och inte genom ensidiga beslut av regering och riksdag, kommer självständigheten för högskolorna att öka väsentligt.'' Fråga nr 1, herr utbildningsminister, är följande: Är inte denna kammare allsidigt sammansatt? Och på vilket sätt kommer självständigheten att öka? Är det inte så som bl.a. Göteborgs-posten i en ledarkommentar till stiftelseutspelet konstaterar, nämligen att ''det mesta av den ökade friheten är möjlig att uppnå redan idag. Politikerna kan bara bestämma sig för att avstå från att detaljreglera högskoleverksamheten.'' Det är precis vad vi är på väg att göra. På ett annat ställe i promemorian erkänns att universiteten och högskolorna förvisso får en väsentligt ökad självständighet, men sedan skriver man: ''De frihetsgrader som skapas kan naturligtvis helt eller delvis avskaffas genom framtida riksdagsbeslut.'' Hör och häpna! Frihetsgrader kan enligt Utbildningsdepartementet avskaffas av denna demokratiskt valda kammare! Min fråga nr 2 är: Innebär detta, Per Unckel, att systemet med insynsskyddade stiftelser, byggda på en ålderdomlig och otidsenlig lagstiftning, skall användas för att minimera förekomsten av demokratiska beslut? Också fråga nr 3 utgår från ett citat från promemorian: ''En ny organisation och en ökad självständighet förväntas också leda till att tillgängliga resurser används effektivare.'' Detta påstående är, liksom flera andra i denna PM, obevisat. Ironiskt nog är nämligen Jönköping en av de högskolor som på denna grund erbjudits att bli stiftelse. Men enligt UHÄ:s senaste verksamhetsberättelse är just Jönköping landets mest kostnadseffektiva högskola, med en mycket enkel och obyråkratisk organisation. Varför börja, herr utbildningsminister, där det fungerar? Det hade åtminstone varit någon logik i att välja ut någonting som inte hade fungerat. Varför överföra väl fungerande allmänna högskolor till privaträttslig form med statliga medel? Och varför, om ni nu tror på privatiseringens inneboende egenkraft, skapa mångåriga garantier för deras fortlevnad på skattebetalarnas bekostnad? Har vi i dagens knappa budgetläge, där vi behöver resurser till de befintliga högskolorna för att stärka det system som vi har, råd att ge så långtgående ekonomiska garantier som i ett fall sex år och tolv år när det gäller lån? Min fjärde fråga utgår från att förslaget också på en annan punkt är synnerligen motsägelsefullt. Enligt Utbildningsdepartementet skall fastigheterna vara en integrerad del av stiftelsekapitalet. Men enligt proposition 1992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter skall staten äga fastigheterna, visserligen genom att bilda en särskild fastighetskoncern för högskolefastigheter men med en tydlig boskillnad mellan fastighetsförvaltning och brukande av lokaler och mark. Hur går detta ihop, herr utbildningsminister? Enligt vår uppfattning har kopplingen till det omgivande samhället utgjort en garanti för högskolornas frihet och möjlighet att stå emot olika intressens vilja att påverka. Det är orimligt att överföra stora förmögenhetsmassor till privaträttslig drift. Lika orimligt är det att skattebetalarna skall svara för finansieringen av högskolor över vilka de saknar insyn och kontroll. Det borde räcka med att skattebetalarna på sådana villkor måste hålla bankerna under armarna. Det är också, Per Unckel, synnerligen olyckligt att regeringen genom ett illa genomtänkt och politiskt dåligt förankrat förslag utsätter berörda högskolor för den onödiga oro och osäkerhet om de framtida förutsättningarna som måste bli följden av ovissheten om den eventuella reformens politiska överlevnad vid ändrade parlamentariska förhållanden. Eftersom väl innebörden av regeringens strävan att högskolelag och förordning bara skall ange vad som anses absolut nödvändigt att centralt reglera, blir den logiska konsekvensen att universitet och högskolor i övrigt får råda över sig själva. Detta innebär bl.a. att man öppnar för möjligheten att införa terminsavgifter, något som ju också ligger i själva stiftelsetanken. Eftersom regeringspartiernas företrädare fört en tvetalan på denna punkt, har vi socialdemokrater ansett det nödvändigt att reservera oss till förmån för ett ställningstagande, innebärande att inga högskolor skall få ta ut avgifter av de studerande som genomgår grundläggande högskoleutbildning eller forskarutbildning. Det är kanske bra om vi får klara besked på den här punkten från utskottets företrädare i dagens debatt. I frågan om de mindre och medelstora högskolorna svävar regeringen också i denna proposition ordentligt på målet. Här har emellertid utskottet under utskottsbehandlingens gång på en punkt kommit fram till en konstruktiv kompromisslösning. Det gäller det angelägna behovet av utbyggnad av forskning och forskarutbildning vid de mindre och medelstora högskolorna. Att de borgerliga partierna inte är lika angelägna om dessa högskolors rätt att få utfärda magisterexamen måste mot denna bakgrund beklagas. Ytterligare en test på regeringspartiernas verkliga intresse för de mindre och medelstora högskolorna får vi när vi så småningom skall diskutera fördelning av nya högskoleplatser. De inledande piruetterna på detta område ger anledning till oro, eftersom mindre än 20 % av de första 4 000 platserna gick till de små och medelstora högskolorna. Och trots överenskommelsen i den s.k. krisuppgörelsen om fördelning av ytterligare 2 000 platser till de mindre och medelstora högskolorna frångår man också här överenskommelsen och ger universiteten ytterligare 300 platser. Också det vore kanske värt en kommentar. I övrigt vill jag bara i korthet kommentera några ytterligare socialdemokratiska reservationer. Vi anser att jämställdhet mellan kvinnor och män inom högskolan är så viktig att den inte bara skall iakttas, som utskottsmajoriteten uttalar, utan även främjas. Kanske kan vi här få ett ord på vägen av den borgerliga utbildningspolitikens jämställdhetsminister, Margitta Edgren, som aviserat sin medverkan i denna debatt. Regeringen talar vitt och brett om att det är studenterna som står i centrum för reformeringen av högskolepolitiken. Men retoriken är även på denna punkt ganska innehållslös. Trots invändningar från många remissinstanser vill utskottsmajoriteten bifalla regeringens förslag om att återinföra en begränsning av studenternas rätt att genomgå prov. Denna typ av borgerlig förnyelse genom att återgå till det gamla tar vi socialdemokrater självfallet avstånd från. Vi vill också genom klara skrivningar garantera studenternas rätt till inflytande på olika nivåer i högskolesystemet. Därför anser vi att studenterna skall garanteras rätt att utse två ledamöter i högskolestyrelsen. Vi föreslår vidare att studenterna skall ha rätt men inte skyldighet att utse minst en tredjedel av ledamöterna i fakultetsnämnder. Samma rättigheter bör tillkomma studenterna i de nyinrättade organen för grundutbildning. Samtidigt anser vi att institutionerna allt framgent skall ledas av en styrelse, om ej annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar. Också i denna styrelse skall minst en tredjedel av ledamöterna företräda studenterna inom institutionen. Låt mig slutligen beträffande vår reservation 21 bara i korthet säga att vi i likhet med ett stort antal remissinstanser tar avstånd från införandet av graderade betyg i forskarutbildningen. Detta ställningstagande bygger på beprövad erfarenhet. Sådana betyg leder nämligen ofelbart till en förlängd utbildningstid, något som står i klar motsägelse till regeringens uttalade strävan att öka genomströmningen i forskarutbildningen. ''Gränslös frihet är öken, intighet och vänder sig strax i absolut tvång'' säger Artur Lundkvist vidare i den inledningsvis citerade dikten. Så är det också i den nya utbildningspolitiken, där friheten inte tycks tillåta vare sig kyssar eller andra kärleksladdade ord i standardproven och där departementet vill styra mer, inte mindre, eller där skattepengar skall användas för att vidga någras frihet och minska andras, allt på skattebetalarnas bekostnad. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 4, 7 och 13.

Herr talman! Den proposition om ny högskolelag som behandlas i det betänkande som vi nu debatterar har underrubriken Frihet för kvalitet. Dessa ord är som ljuv musik i mina öron -- men den ''musik'' som strömmar ur såväl propositionen som betänkandet störs tyvärr av en del dissonanser och falska toner, för att inte säga spruckna klanglådor och obefintliga resonansbottnar. Jag är fullständigt övertygad om att utbildningsministern Per Unckel skulle ha åstadkommit ett aktstycke av helt annan klass och harmoni, om han tillåtits spela ett solonummer -- men nu har han ju dess värre ett antal andra medlemmar i regeringsorkestern som inte tillåter goda solistprestationer. -- Allt på temat: hellre en dålig kompromiss, som egentligen ingen är nöjd med, än en lösning som är bra för våra universitet och högskolor. Jag tycker att utbildningsutskottets betänkande litet är ett svek mot Sveriges universitet och högskolor -- åtminstone om parollen är frihet för kvalitet. Javisst, det är mycket som blir bättre för våra universitet och högskolor i och med förslagen i propositionen och betänkandet, det erkänner jag gärna. Men det är bara ett steg i rätt riktning. Det är mycket mer som behöver göras för att återupprätta kvalitetsnivåerna vid våra universitet efter decenniers systematiska avintellektualisering och nivelleringstänkande i s-märkt regi. Dock skall villigt tillstås att även framsynta socialdemokrater under senare år har upptäckt vad de har ställt till med. De påbörjade ett försiktigt projekt, som byggfolk nog skulle kalla ROT projekt, där ROT står för: Rumphugget Och Bakom både propositionen och betänkandet finns värderingar som speglar en djup misstro mot högskolesystemets egna möjligheter att ta ansvar för sin uppgift. Frihet är bra så länge politikerna har kontrollen. Men man varken vill eller vågar ge universiteten en frihet värd namnet. Låt mig citera en viktig och avslöjande formulering i betänkandet, där man sin vana trogen avstyrker en av Ny demokratis yrkanden om en ny akademisk strategi: ''Den innebär också att staten avhänder sig möjligheterna att styra utbildningsutbud och kompetensförsörjning i samhället på ett sätt som utskottet inte heller kan ställa sig bakom.'' Så talar en äkta planekonom och centralbyråkrat. Jag är övertygad om att även Marx och Lenin skulle ställa sig bakom utskottets formulering på just denna punkt. För Ny demokrati är det precis tvärtom. Det finns minst två mycket starka skäl till att våra universitet och högskolor inte skall styras av staten. Det första är att forskning och utbildning -- liksom de flesta andra saker i samhället -- är svåra att centraldirigera. Om politiker skall fatta besluten om hur verksamheten skall utformas blir kvaliteten lidande. Det andra och kanske ännu viktigare skälet är dock att forskningen och den högre utbildningen skall utgöra en motpol till den politiska makten. De akademiska institutionerna skall vara fria att själva bestämma sin inriktning -- utan att behöva känna sig beroende av politikers välvilja. För Ny demokrati är detta faktiskt en av de grundläggande demokratiska fundamenten, Ja, jag vet att det är mycket svårt att dela med sig av sin frihet och makt att bestämma, inte minst från min civila erfarenhet av ledarskapsutveckling. Huvudorsaken till att chefer misslyckas med att delegera är oftast att de inte tilltror sina medarbetares möjligheter och kompetens att klara uppgiften. Men det är alldeles uppenbart att många politiker har ännu svårare, för att inte säga en direkt ovilja inför, att ge våra universitet och högskolor en frihet värd namnet. Detta trots att dessa universitet och högskolor är proppfulla med medarbetare som rimligen besitter kunskaper och intellektuell kapacitet långt utöver vad vi kan ställa upp med i regeringskanslier, departement och riksdagshus. Om det nu är så farligt att ge statliga universitet frihet, blir det desto angelägnare att raskt se till att det finns fria av staten ickestyrda universitet som kan få konkurrera om studenter och lärare. Jag vågar tyvärr inte vara optimist om det utmärkta initiativet som offentliggjordes i förra veckan om stiftelsebildning av Chalmers tekniska högskola och KTH samt skapandet av Jönköpings internationella handelshögskola. Det har ju tyvärr upprepade gånger visat sig att regeringsorkestern har mer än en femtekolonnare i orkesterdiket. Men jag hoppas innerligt att detta kommer att bli verklighet -- för Sveriges skull. Då kanske det blir vad man skulle kunna kalla för tryck i systemet. Låt tanken flyga till Sveavägen och Handelshögskolan i Stockholm, som är Sveriges enda ickestatliga högskola. Där vågar man t.o.m. sticka ut huvudet och säga vad de flesta tycker, nämligen att det är Sveriges bästa och mest ansedda handelshögskola. Fy! -- så får man inte säga. Alla är lika bra. Handelshögskolan i Göteborg är lika bra, eller åtminstone var den detta på Ulf af Trolles tid. Halmstad är också lika bra. Problemet är att avnämarna inte tycker det. Det är ett av de största bedrägerierna mot de ungdomar som man har lurat in på dessa utbildningar i tron att de är lika bra. Marknaden -- avnämarna, företag och arbetsgivare -- anser att det är kvalitetsskillnader. Då är det så, även om det inte går att bevisa strikt vetenskapligt. Professor Gunnar Adler-Karlsson sade i ett parallellt sammanhang: Den enda faktor som har hög och otvetydig korrelation med framgång som chef i yrkeslivet är intelligens! Detta är värre än att svära i kyrkan. Professor Adler-Karlsson har fått mycket kritik för detta sitt uttalande, trots att han kan vetenskapligt bevisa att det är så. Egentligen är det väl bara Jantelags och symmetriprofeterna som är förvånade. I deras värld förekommer inte ord som begåvning och intelligens, än mindre deras självklara samband med prestationer ovanför den s-märkta lagomnivån. Låt mig i detta sammanhang, herr talman, läsa några citat från ett symposium häromåret på temat Jag citerar ordagrant:''Vidgningen av högskolebegreppet har obestridligen lett till att höskoledebatten många gånger blivit förvirrande och realiter handlar om helt olika saker. Man rör sig med ojämförbara storheter, om man på en gång talar om de mest kvalificerade universitetsutbildningarna och om det som faktiskt är en yrkesutbildning på mycket lägre nivå. Följden kan bli, att högskoleverksamheten framstår som något slags försök att ändra verkligheten genom verbala tricks. Det är i så fall utomordentligt allvarligt, även om ''Högskolans förändringar som verbal reform' också kan locka till skratt.'' Ett annat citat: ''Vi har i dag ett universitetssystem där de som fattar beslut på olika nivåer i stor utsträckning är ''representanter' -- för olika partier, organisationer och personalgrupper av olika slag. Man får sin post på grund av prinicipen representation i stället för kompetens.'' - - ''Institutionsstyrelserna är därför totalt inkompetenta organ.'' Nytt citat: ''Det universitetsstyrelserna hävdar är ofta resultatet av partipolitiskt präglade kompromisser och kan knappast uppfattas som något autentiskt uttryck för forskar och läraropinioner vid lärosätet.'' Detta är ord och inga visor från universitetsrektorer och professorer som sitter mitt i verkligheten. Jag skall inte från denna talarstol avslöja vilka de är, eftersom de skulle kunna drabbas av den hemskaste av misstankar, nämligen att vara nydemokrater. Det skulle trassla till det för dem alldeles i onödan. Herr talman! Det är som synes en helt annan grundsyn och tilltro till våra universitet och högskolor som ligger bakom Ny demokratis många reservationer till detta betänkande. Dock vill jag understryka att vi naturligtivs stödjer propositionen som en grund för framtida överbyggnader. Propositionen innebär en avsevärd förbättring i förhållande till nuläget, och marschriktningen är rätt. Men tänk så mycket bättre den hade blivit om våra förslag beaktats! Jag skall i denna debatt inte ta upp alla våra förslag, men jag vill nämna några av de viktigaste. Vi vill att universiteten själva skall utse majoriteten av styrelsens ledamöter. Det är enligt vår uppfattning inte regeringens uppgift. Lika självklart tycker vi att det är att styrelsen och inte regeringen utser rektor. Vi vill också tidsbegränsa professorsförordnanden till i normalfallet 10 år med en självklar möjlighet till förlängning så länge kraven uppfylls, och anställning av professorerna skall skötas av universiteten själva. Problemen med undermåliga lärare och professorer törs inte regeringsorkestern ta tag i, och det är oroande. Alla med kännedom om den akademiska världen känner till problemen. Låt mig därför återge det svar jag fick på en fråga jag ställde för ungefär ett år sedan till ledningen till en av Sveriges mest ansedda högskolor. Frågan löd som föjer, fritt ur minnet. Om ni får fria händer: Hur många miljoner behöver ni få av riksdagen för att bygga den högskola som är så bra som ni skulle vilja? Det blev mycket tyst. Den frågan hade de aldrig fått tidigare. Man funderade över lunchen och kom tillbaka efteråt. En väsentlig del i det svar som sedan kom stod en av professorerna för. Han sade ungefär så här: Problemet är egentligen inte pengar. Finge jag fria händer skulle jag avskeda halva antalet professorer. Jag tror inte jag behöver fullfölja tankegången. Så säger de som själva befinner sig mitt i denna verklighet. Vi anser att rätten till bisysslor skall bestämmas av universiteten själva. Också det tycker vi är viktigt. Dagens system har på många ställen urartat. Många universitetslärare har egna konsultbolag där de bedriver en mängd verksamheter och tar in pengar. I och för sig kan detta vara försvarbart i dag. Det har räddat kvar kompetens som annars skulle ha försvunnit utomlands eller in i näringslivet, eftersom karriärstegen -- för att citera Assar Lindbäck -- ligger ner på marken, och bristen på incitament för duktiga lärare är påtaglig. Universiteten måste få fria händer att belöna sina framstående medarbetare. Rätten att kommersiellt utnyttja uppnådda forskningsresultat skall tillhöra forskaren och universitetet gemensamt. Sverige intar en unik särställning i världen genom att anse att de tillhör forskaren ensam. Det är svår att visa på några fördelar med detta. Ett symbiotiskt förhållande tjänar däremot bägge på. Det finns många belägg för detta utomlands. Det skulle stimulera universiteten att bry sig om sina forskare och forskningsresultat samt ge många möjligheter att dra in mycket pengar. Vidare bör man låta universiteten själva bestämma om behörighetsvillkor, antagningsbestämmelser och urvalsprocedurer. Tänk, det kan ju bli olika!, hojtar symmetrifolket. Ja, tänk så kusligt!, alla ni som tycker att det vore bäst om det vore samma klimat i Lund och Luleå. Det kan vi nog tvinga SMHI att fixa till. Skall vi inte också ta fram det gamla goda förslaget om lagstadgad rätt till arbete, samma arbete för säkerhets skull? Då blir vi också av med arbetslösheten på köpet! Vi menar också -- och det är en viktig punkt -- att man skall skilja på riktig akademisk utbildning, som vilar på vetenskaplig grund, och övrig kvalificerad postgymnasial utbildning. Jag har förstått att detta är dynamit i Jantelagskretsen, trots att det är en allmän uppfattning i den akademiska världen. Återigen utmärker sig Sverige som mästaren i att förändra och ljuga bort verkligheten genom verbala snömosresonemang. Städare blev för ett antal år sedan lokalvårdare eller miljökosmetologer -- utom i Sveriges största städbolag, där man är yrkesstolt och försvarar sig mot ljug och strutsmentalitet. Sverige har ju så många högskoleutbildade i yrkeslivet, säger stolta s-märkta politiker och visar på OECD-statistik. Javisst, men tittar man närmare på siffrorna är det tvärtom. Sverige ligger närmast i botten, eftersom andra länder självfallet inte räknar dagisfröknar, slöjdlärare, syokonsulenter och sjuksköterskor som högskoleutbildade. Jag vill understryka att detta inte är en nedvärdering av andra kvalificerade yrken. Jag har stor respekt för alla djupa yrkeskunskaper och dessa yrkesutövare. Men att kalla i stort sett all postgymnasial utbildning för högskoleutbildning i tron att det höjer statusen och utjämnar kompetensskillnader är hårresande och ovanligt dumt. Men det finns en infallsvinkel även på detta i utbildningsutskottets betänkande. Jag läser ordagrant: Utskottet ser inte någon anledning att frångå den sedan lång tid gällande principen att all högskoleutbildning skall vila på vetenskaplig grund. När man då frågar: Gör den det?, får man nej till svar. Tala om dubbelmoral av akademisk klass! Eller är det kanske jag som inte har förstått det kloka i att klassa alla utbildningar som högskoleutbildningar? Då får ju Sverige världens i särklass bästa statistik och kan återigen slå sig för bröstet, allt medan omvärlden hånflinar och ytterligare ökar sitt försprång! Herr talman! Ny demokratis förslag och många reservationer i detta betänkande skall naturligtvis ses i ett helhetsperspektiv. Jag avser inte att störa kammarens arbetsro genom att yrka bifall till samtliga våra reservationer, även om de är väl värda detta.

Herr talman! Jag skall inledningsvis göra några kommentarer till utskottets betänkande. Här finns många bra förslag. Det finns frågor där utskottet har gjort förtydliganden och klarlägganden som kan vara väl värda att framhålla. Man kan också konstatera att detta är en fortsättning på ett, sedan en ganska lång tid tillbaka, pågående reformarbete som bl.a. har tagit sig uttryck i det tidigare högskoleprojektet i Det är en fullföljning av de tidigare tankegångarna om en uppluckring av linjesystemet. Det har vi alla varit tillskyndare till. Vi vill åstadkomma en avreglering också på högskoleområdet, precis som vi har gjort på skolområdet i övrigt. Vi vill också försöka skapa ett nytt och effektivare resursfördelningssystem för högskolan. Jag tänkte uppehålla mig kring några av dessa frågor. Men inledningsvis tänkte jag göra Bengt Silfverstrand litet besviken, eftersom hans anförande riktade sig som ett frontalangrepp mot stiftelsehögskolor, och konstatera vad som står i utskottets betänkande. Det finns inte något förslag om detta. Utskottet har inte haft anledning att ta ställning till den frågan. erbjudandet att bilda sådana stiftelsehögskolor. Det får stå för utbildningsministerns egen räkning. Det erbjudandet är inte förankrat i regeringskretsen. Vi i utskottet har inte haft möjlighet att diskutera den frågan på det ingående sätt som skulle behövas. Efter att ha läst promemorian gör jag den bedömningen att det inte är ett realistiskt förslag. Det finns inte ekonomiska förutsättningar för det erbjudande som nu har gått ut. Men vi får säkert anledning att återkomma också till den frågan, Bengt Silfverstrand. En av de saker som jag tänkte kommentera och som delvis har berörts är att utskottet klart säger ifrån att vi inte har några avgifter i högskolan. Inte ens i den stiftelsehögskola som vi har, nämligen Handelshögskolan, finns det avgifter. Det är inte möjligt att införa avgifter med mindre än att komma tillbaka och få ett riksdagsbeslut i den frågan. Det finns inte någon luddighet där, Bengt Utskottet har ägnat ganska mycket tid och omsorg åt förhållandena när det gäller vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi har pekat på att dessa båda förutsätter varandra. Om vi skall ha en bra högskoleutbildning av hög kvalitet, handlar det alltså om dessa bägge förhållanden. Vi har också haft anledning att diskutera ganska mycket om rätten att utfärda högskoleexamina. Vi konstaterar att det nu finns ett utvärderingsuppdrag som i det närmaste är slutfört, när det gäller de fyra s.k. medelstora högskolorna. Utskottet förutsätter nu att regeringen i rask takt -- jag betonar i rask takt -- ser till att också övriga högskolor som har förutsättningar och önskemål får möjligheter att få dem prövade. Dessa högskolor ger de facto redan i dag utbildningar på den här nivån. Detta bör ske för att vi inte skall försämra konkurrensläget mellan de olika högskolorna. Det förtjänar att återigen nämnas att den här propositionen och betänkandet handlar väldigt mycket om frihet, kvalitet och konkurrens. Jag förutsätter att det gäller konkurrens på lika villkor här, som på andra områden i samhällslivet. Utskottet slår fast att vi behöver ha en utbildning för syofunktionärer i vårt skolväsende. Det har vi redan uttalat tidigare i samband med lärarutbildningspropositionen. Av den anledningen gör vi detta tillkännagivande om att det skall finnas en sådan yrkesexamen. Vi gör också klarlägganden när det gäller delar av intagningsreglerna till högskolan. Där säger vi att 25:4-regeln även gäller fortsättningsvis som behörighet. Detsamma gäller studieomdömen från folkhögskola. De skall jämställas med betyg. Det finns ett långt avsnitt i betänkandet om jämställdhetsfrågorna. Det är väl motiverat. Jag skall bara kommentera en av punkterna. Vi konstaterar att det förhållandet att man kan få till stånd en ökad forskning inom sådana utbildningsområden som är klart kvinnodominerade, t.ex. inom utbildningsområdet och inom vård och omsorgsområdet, också bidrar till en ökad jämställdhet när det gäller forskningen. Som det uttrycks i betänkandet, förväntar sig utskottet förslag i den riktningen i forskningspropositionen. Högskolelärarnas pedagogiska kompetens har ofta varit föremål för diskussion. Det är viktigt att lärarna inte bara är vetenskapligt kompetenta, vilket är en självklarhet, utan också har en god pedagogisk förmåga. Utskottet slår fast att det skall framgå av den kommande förordningen att så skall vara fallet. Det fanns en passus i betänkandet om tidsbegränsade förordnanden som har vållat förvirring ute i högskolevärlden. Därför är det viktigt att utskottet nu konstaterar att regeringen inte kommer att föreskriva något sådant. Det är viktigt att göra denna markering för att inte försvåra rekryteringen utifrån. Människor som finns ute i arbetslivet på annat sätt och som har kompetens, skall också kunna komma tillbaka in i högskoleväsendet den här vägen utan onödiga komplikationer. Styrelserna och fakultetsnämnderna har kommenterats tidigare. Där slår utskottet fast att de självfallet också fortsättningvis skall kunna innehålla företrädare utifrån. Dessa kan tillföra högskoleväsendet annan kompetens än den som finns inom högskolan. Utskottet föreslår också en ny paragraf i lagen om särskilda regler för Sveriges lantbruksuniversitet. Det är viktigt att ta till vara de speciella förutsättningar och fördelar som finns vid universitetet, när det gäller den här lagstiftningen. Herr talman! Sedan kommer jag till det som egentligen är huvudfrågan i den här propositionen och i det betänkande som vi nu skall fatta beslut om. Det är forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag betraktar det som den alldeles avgörande frågan. Då är det närmast litet patetiskt att först höra Bengt Silfverstrands frontalangrepp på framför allt den moderata utbildningspolitiken, och på Per Unckel i all synnerhet, och sedan konstatera att när vi nu kommer till skott och skall försöka fatta beslut i den här frågan finner just Moderaterna och Socialdemokraterna varandra. Den kompromiss som Bengt Silfverstrand berättade om, är skriven och författad på Utbildningsdepartementet. Då tycker jag kanske att en hel del av den upprördhet som Bengt Silfverstrand gav uttryck för känns litet påklistrad. Genom den lag som vi nu fattar beslut om skapar vi i praktiken ett slags Moment 22 för de mindre högskolorna. Som lagen utformas säger den att det skall finnas fakultet och fakultetsnämnd för att man skall få ha forskning och forskarutbildning. Har man ingen fakultet, kan man inte få några pengar för forskningen. Har man inga pengar till forskning, kan man inte få någon fakultet osv. Det totala Moment 22 är därmed ett faktum. Jag tror egentligen inte att jag, i den här församlingen, behöver uppehålla mig vid skälen för att man behöver bedriva forskning vid de mindre högskolorna. Vi är egentligen rörande överens om att vi menar allvar med att den högre utbildningen skall vila på vetenskaplig grund. Det är oerhört väsentligt med kopplingen mellan forskning och högre utbildning. Det är viktigt att studenterna vid de mindre högskolorna också upplever att deras undervisning sker i en forskningsmiljö, om vi skall ta till vara den oerhörda rekryteringsresurs som studenterna vid de mindre högskolorna innebär, när det gäller att rekrytera forskare framöver osv. Man kan stapla argumenten på varandra nästan hur länge som helst. Då känns det på något sätt litet besvärande att konstatera att de som i sak delar den uppfattningen inte är beredda att ge de mindre högskolorna ansvaret för sina egna forskningsresurser. Helt plötsligt inskränks friheten så till den milda grad att det är en fakultetsnämnd vid ett universitet eller en högskola med fasta forskningsresurser som skall fatta besluten även i det här fallet. Vi hade gärna sett att utgångspunkten hade varit gemensamma anslag för forskning och grundutbildning. Den här frågan diskuterades för ett par år sedan i kammaren. Riksdagen tog i princip ställning för att skapa ett nytt system för resursfördelning. I det aktuella betänkandet fanns det en reservation från Moderaterna och Folkpartiet, där de förordade en gemensam resurs för forskning och grundutbildning. Nu när vi har kommit till skott och Per Unckel har möjlighet att fullfölja den moderata tanken, skall det plötsligt vara skilda resurser. I varje fall brukar det heta att det är nödvändigt att ha det så om forskningen skall kunna styras. Återigen är det litet knepigt med de klingande frihetsbegreppen. Vi i Centerpartiet har en reservation i denna fråga. Vi pekar på dessa möjligheter, och vi har ett förslag till förändring av lagtexten som skulle göra det möjligt att destinera forskningsresurserna direkt till de mindre högskolorna. Men utskottet hävdar att det finns tillgång till den rörliga resursen. Förra året hade de 16 högskolorna ca 10 miljoner kronor att dela på. Vidare hävdar utskottet att forskningsstödjande åtgärder är viktiga, och där sker en kraftig förstärkning. Förra året hade, återigen, 16 högskolor 44 miljoner kronor att dela på. Utskottet menar att den nyss nämnda kraftiga förstärkningen har inneburit ett förstärkt inflytande för högskolestyrelserna när det gäller forskning och forskarutbildning av lärarna. Detta anser utskottet är positivt. Då borde det väl vara ännu mera positivt om högskolorna även fortsättningsvis får ansvar för sina egna forskningsresurser? Silfverstrand och Rune Rydén, som så småningom skall tala som företrädare för utskottet. Vad är det verkliga skälet till att ni inte är beredda att ge de 16 mindre och medelstora högskolorna ett eget och direkt ansvar för dessa forskningsresurser? Tror ni inte att de är kompetenta? I så fall skall ni säga det i klartext. Ni skall också säga i klartext om ni tror att det är absolut nödvändigt att styra forskningsinriktningen utifrån universitetens utgångspunkter. Men man kan inte samtidigt säga två saker, dvs. att det är viktigt för högskolorna att få resurser för forskning och forskarutbildning, inte minst utbildning av den egna personalen, och att utskottet betraktar det som positivt, för att i nästa ögonblick avvisa ett förslag där en konkret möjlighet redovisas -- med hjälp av en ganska enkel förändring av högskolelagen -- för att ge de små högskolorna denna förutsättning. Men utskottet hävdar att högskolestyrelser inte är lämpliga att handa forskningsresurser. Det må väl så vara. Men vi i Centerpartiet hävdar att en högskolestyrelse kan utse ett organ som kan klara de frågorna. Det finns en alldeles tydlig parallell till det förfarandet i propositionen, som utskottet dessutom biträder. Utskottet säger där att särskilda organ för grundutbildning kan inrättas av högskolestyrelsen -- och blir nödvändiga vid högskolor där det inte finns fakultetsnämnder. Alltså: Mindre högskolor som inte har fakultetsnämnd kan, och det är nödvändigt, inrätta ett särskilt organ för grundutbildning. Då kvarstår min fråga: Varför är det inte lika nödvändigt och möjligt att de får inrätta ett organ för forskning och forskarutbildning vid sina resp. högskolor? I och med detta motstånd mot att ge de mindre och medelstora högskolorna de forskningsresurser de behöver, försvårar ni därigenom också mycket lovvärda strävanden som finns på en lång rad ställen i landet för ett avancerat samarbete högskolorna emellan. Jag behöver bara nämna den diskussion som förs i Mittsverige mellan högskolorna i Sundsvall, Härnösand och Östersund. Jag behöver bara nämna begreppet Dalafakulteten och de högskolor som berörs där. Jag behöver bara nämna begreppet Sydostuniversitetet i sydöstra Sverige. Ni sätter på grund av detta agerande effektiva käppar i hjulet för alla dessa lovvärda strävanden. Vi i Centerpartiet anser att de mindre och medelstora högskolorna spelar en nästan avgörande roll när det gäller den regionala utvecklingen i olika delar av landet och inte minst för sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Då är ert ställningstagande än mer oförståeligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 34.

Herr talman! Nej, Larz Johansson, jag är inte alls besviken på anförandet. Tvärtom, jag är mycket glad. Det är klarspråk från början till slut, och det måste vi efterlysa i den här kammaren. I själva verket har vi fått klara besked på ett par punkter. Först och främst har vi fått veta att de utspel Per Unckel gör i regeringens namn inte är förankrade bland de partier som utgör regeringsunderlaget. Det är en upplysning som är oerhört viktig. Jag konstaterar att stiftelsefrågan inte är förankrad i Centerpartiet. Alltså är det ett eget utspel, vilket förekommer ofta från olika departement, dvs. att statsrådens egna uppfattningar förs till torgs som hela regeringens och den parlamentariska regeringsmajoritetens uppfattning. Det är ganska fantastiskt. Precis som vi har sagt är förslaget inte ekonomiskt realistiskt. Larz Johansson har anslutit sig till den uppfattningen. Det är naturligtvis oerhört bra att det kommer fram i kammaren, så att riktiga besked kan komma ut till de högskolor som har fått felaktiga signaler. Jag kommer inte på något sätt, Larz Johansson, att dra mig undan debatten om de mindre och medelstora högskolorna. Det är också en mycket viktig fråga. Låt oss inte gradera vilken fråga som skall vara huvudfrågan, utan i stället säga att den också har stor betydelse. Det finns tre saker som är betydelsefulla för de mindre och medelstora högskolorna. Dels gäller det naturligtvis forskningsanslagen, dels gäller det rätten att få utfärda magisterexamen, dels gäller det dimensioneringen av antalet platser. Larz Johansson har i princip bara talat om en enda punkt. Svaret på Larz Johanssons konkret ställda fråga återfinns i betänkandet. Just för den uppgiften finns det en väl beprövad, kvalificerad och kompetent institution i fakultetsnämnderna. Det innebär inte att högskolestyrelserna inte skulle ha den kompetensen. Men de kan självfallet inte odelat ägna sig åt den uppgiften. Hur utskottsmajoriteten skriver sina förslag till kompromisser borde Larz Johansson känna till bättre än jag, eftersom han uppenbarligen, åtminstone tills vidare, ingår i regeringsunderlaget. På den punkten vet han bättre besked än vad jag vet. Vi är alltså beredda att pröva möjligheten när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Nu är det fråga om resurser, Larz Johansson. Centern tillhör, såvitt jag förstår, fortfarande regeringen. Det är regeringen, dvs. Centerpartiet, kds, Socialdemokraterna, som är skyldiga beskedet hur resurserna skall tas fram.
Herr talman! Jag konstater att Bengt Silfverstrand fortfarande vill uppehålla sig vid något som är en icke-fråga, dvs. stiftelsefrågan. Den tas inte upp i detta betänkande. Jag konstaterar att det inte finns något sådant förslag. Som Bengt Silfverstrand säger är det viktigt att diskutera forskningen, examensrätten och dimensioneringen när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Det här betänkandet behandlar forskningen och examensrätten, och jag har kommenterat bägge. Jag har sagt att rätten att utfärda magisterexamina nu prövas när det gäller de fyra medelstora högskolorna. Utskottet förutsätter nu att denna prövning sker i rask takt så att inte konkurrensläget försämras för övriga högskolor som har förutsättningar för och önskemål om, och de facto ger, sådana utbildningar. Forskningen har jag redan diskuterat. Frågan om dimensioneringen är inte aktuell i detta betänkande. Den kommer att diskuteras i kammaren senare under veckan. Då får vi anledning att återkomma till den frågan, Bengt Jag vill till sist återkomma till frontalangreppen, upprördheten och avståndstagandet. Oavsett vem som skriver texterna och var de skrivs, är det så att Bengt Silfverstrand och Socialdemokraterna på den avgörande punkten i detta betänkande är rörande överens med Moderata samlingspartiet.
Herr talman! Larz Johansson säger att stiftelsefrågan inte behandlas i detta betänkande -- ett alltför enkelt sätt att komma undan. Jag ber honom att läsa s. 24 i propositionen, där man principiellt från regeringspartiernas sida tar ställning för detta förslag. Den frågan är alltså viktig att diskutera. Jag vill än en gång säga att jag är tacksam för att Larz Johansson talar klarspråk och på denna punkt underkänner regeringens förslag. Det skall bli intressant att se fortsättningen i denna fråga. När det gäller de mindre och medelstora högskolorna kan man inte ensidigt bryta ut en del av helheten. Det finns här tre delar. Det är möjligheten att bedriva kvalificerad forskning -- för kvalificerad måste den vara --, rätten att utfärda magisterexamen och möjligheten att få del av de nya platser som nu ställs till förfogande. Dessa delar hör ihop med varandra. Man kan uttala sig principiellt om hur man tänker ställa sig till förslagen på dessa punkter. Vi vill ge fler platser till de mindre och medelstora högskolorna. Om Larz Johansson nu har så klart för sig var han står -- det har han nästan alltid i utbildningspolitiska debatter -- i stiftelsefrågan, är det väl inte så konstigt att jag begär ett principiellt besked också i dimensioneringsfrågan. Vi har inte gått på någon moderat linje. Moderaterna, kds och Folkpartiet har tänkt avstyrka centerpartistiska och socialdemokratiska motioner om ökade resurser till de mindre och medelstora högskolorna. Vi har fått gehör för vår motion på ett par väsentliga punkter. Bl.a. öronmärks nu pengar för forskningsändamål. Resurserna för forskningsstödjande åtgärder utökas också. Dessutom står i utskottsbetänkandet, vilket är mycket betydelsefullt i detta sammanhang, att ''styrelsen för den högskola till vilken fakulteten är knuten skall däremot inte -- så som hittills varit fallet med den rörliga resursen -- ha något ansvar för dessa medel''. Detta går väl ändå åt rätt håll, Vi har inte bestämt hur vi skall ställa oss till ett eventuellt framtida särskilt organ som skall klara dessa frågor. Låt oss nu pröva denna möjlighet och inte stänga några dörrar för en fortsatt utveckling. Det är väl ändå viktigt, Larz Johansson, att man noterar de framsteg vi med gemensamma krafter har lyckats uppnå på detta område, även om vi har olika uppfattningar om exakt hur långt vi kan gå denna gång. Låt oss återkomma till den andra frågan när vi har utvärderat hur detta kommer att slå. Jag tycker att Larz Johansson skall kämpa för resurserna, så länge han tillhör regeringsunderlaget.
Herr talman! Bengt Silfverstrand lät sig undslippa ett litet uttryck som han kanske inte riktigt tänkte på vad det betydde, när han kommenterade forskningen vid de mindre högskolorna. Han sade att det måste vara kvalificerad forskning, och han betonade det återigen. Underförstått innebär det att Bengt Silfverstrand anser att de mindre och medelstora högskolorna i dag inte har förutsättning att bedriva kvalificerad forskning och att det egentligen är svaret på en av de många frågor jag har ställt. Bengt Silfverstrand säger att det som nu har blivit kompromissen är resultatet av Socialdemokraternas förslag om utökade resurser för forskning. Men ni hade inte något sådant förslag. Ni begärde att regeringen skulle återkomma i forskningspropositionen. I detta sammanhang hade ni inget förslag. Det är ganska naturligt, för vi skall inte besluta om några resurser i dag. Vi skall besluta om en högskolelag. Den högskolelagen ger inte, såsom den nu är utformad, den öppningen. Det är den som stänger dörrarna. Med den högskolelagen har inte de mindre högskolorna möjlighet att få forskningsresurser. Det krävs i så fall en lagändring. Det är Bengt Silfverstrand som tillsammans med Moderaterna har varit med och stängt dörrarna. Bengt Silfverstrand har inte haft något förslag om utökade resurser. Hade det funnits ett sådant förslag, hade det inte kunnat behandlas i detta betänkande, för det rör någonting helt annat.

Herr talman! Regeringen pekar ut tre metoder i propositionen ''Frihet för kvalitet'' när det gäller att förändra högskolan. För det första säger man sig vilja öka friheten och skapa incitament för utveckling och kvalitet inom statliga universitet och högskolor. Metoderna för detta är många. Det innebär ett ökat konkurrenstänkande, minskat fackligt inflytande, försvagad studeranderepresentation, resurspåverkande utvärderingar, stor frihet för den enskilda högskolans styrelse att fatta beslut om utbildningsprofil, antagningsvillkor m.m. För det andra vill man införa fasta och entydiga regler för relationen mellan staten och högskolorna. Detta innebär i klartext att man minimerar antalet bindande lagföreskrifter från statsmakternas sida och deklarerar att allt som inte uttryckligen regleras är tillåtet. Det kan t.ex. innebära att det blir fritt fram för terminsavgifter. För det tredje förbereder man för enskilda högskolor att övergå till ett privat s.k. icke statligt huvudmannaskap. Dessa framtida högskolor avses inte vara underställda högskolelagen och medföljande förordningar. I propositionen anger regeringen ett flertal vägledande principer för styrningen av högskolan. Det är framför allt konkurrensmekanismer som anges som medel för att uppnå en förbättrad kvalitet. Något fördjupat resonemang eller någon definition av vad denna konkurrens konkret innebär anges inte. Om anledningen till detta är att läsaren förutsätts vara bekant med ett marknadsliberalt språkbruk eller att man vill undvika besvärliga definitionsfrågor, kan jag inte bedöma. Att ett förslag till ny högskolelag rör sig med svepande och flummiga formuleringar av typen ''friheten som norm'', ''konkurrens för kvalitet'' etc., utan att närmare definiera vad man avser, är allvarligt. Dessa formuleringar är tänkta att fungera som en bärande vägledning i de enskilda högskolornas arbete. Som det nu ser ut öppnar språkbruket i propositionen för en oroväckande godtycklighet. ''Friheten som norm'' slår regeringen fast i propositionens inledning. Trots detta saknas en diskussion om vad denna frihet egentligen innebär och vad den får för konsekvenser. Vi vet av tidigare erfarenheter att det lätt uppstår en intressekonflikt mellan valfrihet för den enskilde studenten och valfrihet för högskolan. I propositionen har regeringen klart uttalat valt att prioritera friheten för högskolan, på bekostnad av den enskilde studenten, genom att uttryckligen markera att allt som inte högskolemyndigheten förbjudit är tillåtet. Studenternas frihet inskränker sig i stort sett till att kunna styra med fötterna. Det förutsätter i sin tur en helt fri rörlighet geografiskt utan hänsyn till sociala band, svårigheter att få bostad m.m. Bortsett från dessa praktiska trivialiteter krävs det också stora satsningar på information. I dag är det mycket svårt att byta högskola under studietiden. Det är paradoxalt nog enklare att tillgodoräkna sig studier från utlandet än studier vid en annan högskola inom Sverige. Dessutom finns det all anledning att ifrågasätta det rimliga i att studenternas största möjlighet att påverka sin egen utbildning skall vara att flytta genom Sverige. Det finns två motstridiga krav i propositionen vad gäller den ökade rörligheten för studenter. Dels skall man kunna byta studieort lätt, dels skall högskolorna i högre grad profilera sig mot varandra, vilket i praktiken kommer att göra det svårare att byta högskola. Starka skäl talar för en starkare skrivning i lagen för de studerandes rätt att tillgodoräkna sig kunskaper från andra universitet och högskolor. Ett krav på rätt att tillgodoräkna sig tidigare meriter från andra högskolor är ett måste och bör därför stå inskrivet i lagen. Herr talman! Den s.k. frihetsnormen öppnar också möjligheter för högskolorna att ta ut avgifter av studenterna för undervisningen. Vi vet att det i dag fortfarande finns en social snedrekrytering till högskolestudier. För att inte ytterligare försämra den sociala rekryteringen är det viktigt att den högre utbildningen är avgiftsfri. Detta gör att Vänsterpartiet anser det nödvändigt att skriva in rätten till avgiftsfri undervisning i högeskolelagen. För Vänsterpartiet är utbildnings och högskolepolitiken ett väsentligt instrument i vidareutvecklingen av samhället, inte minst ur demokratisk synvinkel. Det finns tre demokratiska grundperspektiv att slå vakt om och att vidareutveckla. ''Brukarperspektivet'' på högskolan måste utvecklas så att de studerande verkligen kan påverka sin utbildning, ekonomi, arbetsmiljö etc. Det är också viktigt att studenterna får möjlighet att utveckla ett kritiskt perspektiv i sin utbildning och fungera som kritiska samtalspartner till lärare och kolleger. Ett nationellt statligt inflytande på den högre utbildningen är nödvändigt för att även vi andra som finansierar verksamheten skall kunna vara med och påverka. Fungerar inte det demokratiska inflytandet marginaliseras högskolan, och den ikläder sig en självpåtagen makt över övriga medborgare. Att detta inflytande bör ske i en lyhörd dialog med universiteten är en självklarhet. Vänsterpartiets högskolepolitik innefattar också ett medborgarperspektiv på den högre utbildningen. För att nå en hög utbildningskvalitet är det viktigt att ge individer med olika social och geografisk bakgrund och erfarenhet samma förutsättningar till tillträde och att främja en jämn könsfördelning, inte bara på högskolan totalt, utan också mellan olika utbildningar. Vi måste aktivt motverka den tilltagande sociala snedrekryteringen och Det är inte bara ideologiska motiv som ligger bakom Vänsterpartiets krav på en breddad högskola. Även ekonomiska och infrastrukturella hänsyn, samt internationella jämförelser, talar för en ökad och breddad rekrytering. I länder som USA och England har man drivit en mer segregerad utbildningspolitik, och där finner man högskolor med en helt undermålig kvalitet jämsides med de finaste elituniversitet. Priset för att odla fram ett Harvard eller ett Yale får betalas av studenter med sämre förutsättningar. Vi tror inte att ett ökat konkurrenstänkande och ett minskat inflytande för arbetstagare och studenter leder till högre utbildningskvalitet. Att minimera antalet bindande lagföreskrifter från statsmakternas sida och att deklarera att allt som inte uttryckligen regleras är tillåtet leder bara till godtycke och ger utrymme för lokalt maktmissbruk. Utifrån Vänsterpartiets synvinkel framstår det dessutom som synnerligen inkonsekvent att tvinga på högskolorna marknadsliberala utopier om konkurrensens välsignelser i en högskolelag och samtidigt hävda vikten av högskolans självständighet. Vi borde ha lärt oss av 60 och 70 talens centraliserade högskolepolitik att högskolan är heterogen och mångskiftande, och därför svårligen låter sig styras med ovanifrån pålagda ideologiska ledstjärnor. Det är tydliga och klara regler som behövs. Nackdelen med en långt gången decentralisering av beslutsprocesserna i högskolan är att förutsättningarna blir helt olika för studerande vid olika högskolor. Vänsterpartiet är därför kritiskt till att regeringen gett det demokratiska perspektivet en så underordnad roll i högskolelagen. Vi kan inte annat än tolka detta som ett ointresse för de grundläggande rättvisefrågor som länge stått som fundament i den svenska högskolepolitiska debatten. Herr talman! Det är bra att mål om jämställdhet och internationell förståelse finns med i regeringsförslaget. Det hade dock varit önskvärt om det i propositionen hade betonats att förståelsen för internationella förhållanden inte stannar vid Västeuropa och EG. Det kan synas banalt med ett sådant påpekande. Dagens Europacentrerade debatt gör det tyvärr nödvändigt. Internationaliseringens syfte är att bidra till en ökad solidaritet och förståelse för andra länders villkor, för att därmed undvika provinsialism. Att bortse från riskerna med en Europacentrering av internationaliseringen, samtidigt som miljonerna pumpas ut i olika europeiska utbildningsprogram, är att blunda för verkligheten. Det råder inget tvivel om att Västeuropas studenter och forskare gynnas kraftigt på bekostnad av studenter i andra länder, som behöver internationella kontakter minst lika väl, om inte bättre. Det finns mycket som talar för att vi kommer att få en högskola utan kårobligatorium och med en betydligt lösare demokratisk organisation av studenterna framöver. Att i ett sådant perspektiv genom högskolelagen öppna vägen för en betydligt försvagad studeranderepresentation, eller ingen alls, är inte bara odemokratiskt utan oklokt. Vänsterpartiet anser därför att det klart bör uttryckas i högskolelagen att studerande skall vara representerade i samtliga de beslutande organ som behandlar utbildningsfrågor. Kraven på demokratisk förankring, studerandeinflytande, avgiftsfri undervisning etc. måste givetvis gälla för alla universitet. Vi finner det upprörande att högskolelagen skall innefatta bara det allra nödvändigaste, vilket å andra sidan inte skall gälla för stiftelseorganiserade unviersitet och högskolor. Om vi jämför med privatiseringen på grundskolans område, finner vi att man där inte har gått så långt som att hävda att läroplaner etc. inte skall gälla för dessa skolor. Vad högskolan anbelangar öppnar man för avgiftsfinansiering, strypt studeranderepresentation, m.m., genom att helt släppa på de generella kraven i högskolelag och förordning. Vänsterpartiet ställer sig också mycket kritiskt till resonemanget om vikten av en kritisk motkraft i form av privata unversitet. Vi tror helt enkelt inte att någon kreativ konkurrens någonsin kan spira ur ett högskolesystem som borgar för segregering, elitism och ojämlikhet. Herr talman! Ett system där högskolorna får betalt för det antal poäng som produceras kan leda till en överdriven resultatfixering. Högskolorna har kostnader för alla studenter som går en utbildning, men de kommer att, om förslaget till ny högskolelag går igenom, endast att få betalt för det antal poäng som produceras. Högskoleutredningen Grundbulten har i sitt huvudbetänkande visat att en önskan om att höja genomströmningen ofta går på tvärs mot ambitionen att höja kvaliteten. Det har också visat sig att den avgörande effekten när den genomreglerade högskolan infördes, förutom en ökad snuttifiering och fragmentisering av kunskapsstoffet, var en högre genomströmning. Högskolorna kommer att pressas till att driva upp poängproduktionen med alla till buds stående medel. Det som visat sig mest effektivt för att nå en hög poängproduktion är en högskola med starkt bundna studiegångar, i hårt reglerade linjer och med en låg grad av vetenskaplighet. Det finns därför en mycket stor risk för att resultatet av det föreslagna styrsystemet blir -- om än lokal -- en ännu hårdare reglering av högskolorna. Starkt bundna studiegångar och hårt reglerade linjestrukturer är av ondo, oavsett om det är staten som direkt står för regleringen, eller om den är en effekt av de styrinstrument som staten lägger på högskolorna. Herr talman! Med detta vill jag säga att Vänsterpartiet står bakom hela sin meningsyttring, men jag yrkar bifall endast till mom. 8 och 24.

Herr talman! Bengt Silfverstrand inledde med att citera Artur Lundkvists ord om frihet. Det är bara synd att Bengt Silfverstrand, som ibland visat sig vara en litterär skald, inte närmare hade analyserat Artur Lundkvists ord. Orden är nämligen yttrade i ett alldeles speciellt sammanhang, och jag tror inte att man kan dra de slutsatser som Bengt Silfverstrand har dragit här i debatten. Det finns nämligen en djupare analys bakom den här dikten. Bengt Silfverstrand säger dessutom, vilket i sammanhanget är intressant, att han bejakar den ökade frihet och mångfald i högskolan som propositionen förespråkar. Det är bra. Det tycker jag att Bengt Silfverstrand skulle ha gjort också i övrigt under debatten. Därefter gick Bengt Silfverstrand över till att debattera de olika aspekterna av propositionen och vände sig direkt till utbildningsministern. Därför lämnar jag dessa avsnitt åt sidan, för att låta utbildningsminister Per Unckel svara Bengt Låt mig bara säga att den här propositionen innebär slutet på ett långt lidande, som vi haft under de senaste 15 åren i universitet och högskolor. Den 1 juli 1977 reformerades den dåtida högskoleutbildningen, och vi fick ett nytt huvudmannaskap som omfattade hela den nya högskolan. Man hade då fört samman såväl de statliga och kommunala som landstingskommunala utbildningarna under en hatt. Under de år som gått sedan dess har det här systemet utsatts för stark, ibland utomordentligt stark, kritik, och successivt har man ändrat systemet. I dag står vi alltså vid dess slutsteg. Jag tycker att det är utomordentligt skönt. Jag var nämligen en av dem som var med i debatten redan 1977 och såg vad som komma skulle. Dagens förslag är därför utomordentligt efterlängtat i högskolevärlden. Vi som var med 1977 tycker egentligen bara en enda sak, nämligen att det har dröjt alltför länge innan den här förändringen har kommit. Regeringen, som har lagt fram propositionen, föreslår, som Vänsterpartiets representant sade, tre generella metoder för att förändra universiteten och högskolesystemet. För det första önskar man en ökad frihet för och ett skapande av incitament för utveckling inom de statliga universiteten och högskolorna, för det andra införande av fasta och entydiga regler för relationerna mellan staten och de fristående universiteten och högskolorna och för det tredje ett förändrat, icke statligt huvudmannaskap för vissa universitet och högskolor. Det som vi debatterar i dag rör sig i allt väsentligt om den första punkten. Vad gäller de övriga punkterna, framför allt den andra, kommer staten att sluta civilrättsliga avtal, som reglerar både de villkor och de skyldigheter som bör finnas för de högskolorna och universiteten. I fråga om den tredje punkten har regeringen helt nyligen presenterat ett förslag, och eftersom utbildningsministern finns här i kammaren, antar jag att han kommer att diskutera det förslaget närmare. Jag kommer i stället att i allt väsentligt ägna mig åt att diskutera de reservationer som Socialdemokraterna har fogat till betänkandet. Låt mig börja med den första reservationen, som -- märkligt nog -- berör de två senaste punkterna i propositionen, som jag alldeles nyss nämnde. Reservationen visar på en negativ inställning till den förändring av högskolesystemet som nu föreslås. Socialdemokraterna har enligt min uppfattning utomordentligt svårt att acceptera det nya språkbruket och den nya friheten som högskolorna och universiteten kommer att få. Vi som har arbetat inom systemet tycker att det är en korrekt beskrivning från Socialdemokraternas sida, eftersom de hela tiden har varit för det här rigida systemet och nu säkert har mycket svårt att se det försvinna. Man kan fråga sig om inte Jan Ling, rektor för Göteborgs universitet, har rätt när han tror att Socialdemokraterna så länge de har en möjlighet kommer att fortsätta kämpa för det gamla system som funnits, med en totalreglerad högskola. Allt kan ju inte, från socialdemokratisk synpunkt, vara fel i det som Bengt Silfverstrand har sagt. Det är synd att Socialdemokraterna är så hårt låsta vid det gamla systemet och att de har så svårt att se fördelarna med det nya förslaget. Det är trots allt en förändring i tidens tecken. Kanske är det så att Socialdemokraterna känner sig bundna av ett system, som dock lades fram av en folkpartistisk utbildningsminister 1977. Detta går också igen i reservationerna. När man läser reservationerna närmare ser man att det finns små skillnader i sak, även om det är stora skillnader i språkbruket. Man kan som exempel ta frågan om avgifter, som Larz Johansson tidigare har berört. Utskottsmajoriteten har i betänkandetexten slagit fast att det inte skall tas ut avgifter, och Socialdemokraterna säger i sin reservation ungefär samma sak. Den enda skillnaden är att Socialdemokraterna slår fast att inga högskolor skall få ta ut avgifter. Skillnaden gentemot majoritetstexten är så hårfin att de flesta nog inte kan upptäcka den. Vi vet alla att frågan om avgifter är ett problem ute på högskolor och universitet. Det finns nämligen verksamhet där man måste låta studenterna betala en del av kostnaden själva. Det gäller alltifrån datorer till exkursionsavgifter. Det måste man acceptera. Någonstans får man lov att dra gränsen. Vad gäller jämställdhetsforskning och förståelse för de internationella förhållandena har utskottsmajoriteten i betänkandetexten klart angivit vad vi tycker. Skillnaden i förhållande till reservationen är så liten att den knappast märks. Margitta Edgren kommer senare att utveckla jämställdhetsaspekterna närmare. Det finns två stora avsnitt i utskottsmajoritetens text som berör de frågorna, och jag tycker att de är utomordentligt viktiga. De visar på behovet av en ökad tillströmning av kvinnor till högre utbildning och forskning, kanske framför allt teknisk utbildning och forskarutbildning. Socialdemokraterna upp behovet av att minska den. Då kan man verkligen fråga sig: Varför har Socialdemokraterna under sin tid vid makten, när högskolan var totalreglerad, så kapitalt misslyckats på det här området? Undersökningar visar att det snarare är den motsatta effekten som har uppstått. Vi skall självfallet alla försöka minska den sociala snedrekryteringen, men det är inte särskilt lätt -- det måste vi inse. De grundläggande demokratiska värderingarna är självklarheter som inte behöver skrivas in i en högskolelag. Det är företeelser som skall finnas överallt i samhället, även i högskolan. Vad gäller de långsiktiga målen för högskoleutbildningen visar reservationen dock på en klar skiljelinje mellan majoriteten och Socialdemokraterna. Det gäller de s.k. målparagraferna. Den stora skillnaden är att Socialdemokraterna vill se på högskolan som en i allt väsentligt yrkesutbildande skola. De glömmer bort ''lära för livet'', forskning och utveckling, som för dem tycks spela en mindre roll. Det visar på en snävhet i tänkandet, som är litet oroväckande. Jag skulle vilja ge ett exempel i sammanhanget. Jag hade en kamrat som var utomordentligt begåvad och som läste in latin och grekiska på två år. Han fick en trea -- som det hette på den tiden -- i båda ämnena. Det var en utomordentlig prestation -- det vet alla som var med då. Han anställdes av ett amerikanskt reklamföretag, och man frågade amerikanerna: Varför anställer ni en person som har läst latin och grekiska? Han är ju totalt värdelös för att sysselsättas på den amerikanska marknaden med reklam! Nej, sade de. Han har visat att han har stor kapacitet att ta till sig ny materia, och han kommer att klara sitt arbete alldeles utmärkt! Det har han gjort. Han är numera chef för en av USA:s största reklambyråer och har gjort en strålande karriär i USA. Jag tycker att vi skulle önska litet mera av den här vidsynen även inom svensk industri och svensk företagsamhet när det gäller att se till utbildningen. Vi får inte glömma att de studerande också utvecklas under studierna. Det är en helt naturlig process som pågår och som leder till att de får ett självständigt och ett kritiskt tänkande. Ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till kunskap är enligt min uppfattning den bästa förberedelsen för yrkesverksamhet av olika slag. Det är alltså svaret på Socialdemokraternas reservation. Vad gäller de andra reservationerna skall jag försöka hålla mig mycket kort. En kollega till mig har i pläderingen för en reservation i allt väsentligt talat om vad majoriteten tycker om reservationerna. Möjligen skulle man kunna säga, att om han hade använt den argumenteringen för att litet mera försöka sätta sig in i vad majoriteten har sagt, tyckt och tänker om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna, hade reservationen inte varit nödvändig. Det innebär en utomordentlig förstärkning av forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna. Vad gäller översynen av samtliga medellånga vårdutbildningar, kommer Margitta Edgren att närmare beröra den frågan. Detsamma gäller en del yrkesexamina. åt mig bara nämna en sak till, och det gäller de graderade betygen i forskarutbildningen. Där vill vi från majoritetens sida inte motsätta oss möjligheten att så småningom, om det är lämpligt och riktigt, införa graderade betyg. Socialdemokraterna har avstyrkt förslaget utan att att vilja pröva det. Vi tycker att detta är synd, och det är fel. När det gäller högskolestyrelsernas sammansättning återgår Socialdemokraterna till sitt gamla korporativa tänkande, när de vill garantera att både företrädarna för studenter och verksamhetsföreträdarna skall ingå i styrelsen. Vi anser från majoritetens sida att det skall vara ett frivilligt åtagande. Vi har samma syn också när det gäller institutionsstyrelserna och tycker att den frihet som nu har åstadkommits i förslaget i propositionen är av utomordentligt stort värde för högskolorna och universiteten för att de på ett flexibelt sätt skall kunna anpassa sig till den nya verkligheten. Låt mig till slut, herr talman, bara säga några ord till Stefan Kihlberg. Hans anförande präglades av den erfarenhet som han har från näringslivet. Men universitet och högskolor är myndigheter, som har en helt annan tradition och erfarenhet samt en arbetsmarknad som är reglerad på ett annat sätt än i näringslivet. Det är viktigt att komma ihåg det. Det tar lång tid att bygga upp forskning, att erhålla den kritiska massa som behövs för att man skall kunna nå fram till forskningsfronten, och det kräver en helt annan uppbyggnad än man kan ha inom näringslivet. Först om man arbetar på det sättet kan man garantera en fullständig kompetens och en utbildning som håller kvaliteten uppe i alla avseenden. Dessutom har Nydemokraternas förslag en något pikant detalj, och det är en rejäl utgiftshöjning. Detta framgår av reservation 36. Om man då betänker att Nydemokraterna har varit förespråkare för avsevärda nedskärningar i statsbudgeten finner jag det ganska svårt att få det att gå ihop.

Herr talman! Först skall jag be att få komplettera mitt tidigare inlägg med att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 9. Sedan vänder jag mig till Rune Rydén. Språkbruket är viktigt. Om man excellerar i ordet frihet på så många ställen och i så olika sammanhang som den borgerliga majoriteten gör, är man skyldig att sätta litet kött på benen och tala om vad man menar. Där är Artur Lundkvists ord oerhört intressanta: Friheten från, balanserad av friheten till. Försök inte springa ifrån det! Jag skall ta ytterligare ett konkret exempel, och det är Forskningsrådsnämndens remissyttrande över de utredningar som ligger till grund för förslaget. De grundläggande frågorna frihet från vad, för vem och till vad diskuteras inte. Motsättningar finns mellan den kritiska debattens frihet och konkurrensens och effektivitetens. Den demokratiska staten kan också utgöra skydd och garanti för en livaktig, kritisk och fri forskning. Vad är det för fel på ett parlament med den allsidighet som finns i detta för att lägga upp målen? Vi har aldrig sagt att vi genom politiska beslut skall styra verksamheten. Vi skall fastställa mål samt skapa garantier för en likvärdig utbildning och för rättssäkerhet. Detta är vad vi har sagt. Trots att Rune Rydén sade att han inte skulle diskutera stiftelsefrågor -- det skall utbildningsministern tydligen göra -- använder han dem som exempel. Jag kan inte undgå att notera att en representant för de fyra regeringspartierna har tagit avstånd från det förslag som nu är framlagt av utbildningsministern och som har anknytning i den proposition som vi nu diskuterar. Det är utomordentligt intressant. Jag börjar undra vilka som egentligen utgör riksdagsmajoriteten i dagens läge, eftersom man har så olika uppfattningar, tydligen också när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. Jag skall nämna ett par saker i de reservationer som Rune Rydén tog upp. När det gäller målen är det så att vi har en mer nyanserad syn. Vi har vidgat de mål som regeringspartierna vill göra snävare. Vi tycker att det är viktigt att yrkeserfarenheten har betydelse. Vi tycker att studenternas personliga utveckling är viktig, liksom de demokratiska målen, osv. Det är ingen bagatell, när man vet att regeringen i andra sammanhang är så mån om att framhålla att man bara skall reglera ett minimum, och sedan får vi göra vad vi vill. Rune Rydén är också ute på gator och torg och pratar väl om studenterna och att de skall ha inflytande, men sedan går han emot på punkt efter punkt. Det har inte undgått Rune Rydén att studenterna har avvikande meningar på väsentliga punkter. Det gäller stiftelser och just studentinflytandet i olika institutioner. Jag måste då uppfatta regeringens förslag på det sättet: frihet för rektor att slippa föreslå studenter, och frihet för regeringen att inte utse några studenter.
Herr talman! Bengt Silfverstrand talade om att Socialdemokraterna vill styra verksamheten och ta ansvar för den, men samtidigt sade han att vi inte skall styra verksamheten. Jag skulle vilja be honom att precisera sig på den här punkten: Vilken av de två satserna är det som gäller? Vill han styra universiteten och högskolorna, eller vill han inte göra det? Om han väljer den senare vägen, dvs. vill gå frihetens väg, som majoriteten har föreslagit och som är företrädd i propositionen, är det välkommet och trevligt. Men det hade varit trevligare om han hade uttalat sig för den ståndpunkten tidigare, exempelvis i utskottet. Vad sedan gäller målen är det riktigt att både yrkeserfarenheten och de demokratiska målen är viktiga värderingar. Men därmed inte sagt att de automatiskt behöver skrivas in i målformuleringarna i högskolelagen. Det är självklara värderingar som finns i samhället i övrigt -- varför skall man skriva dem på näsan i alla olika sammanhang? Det vill man tydligen på socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Svaret på Rune Rydéns fråga är att vi står bakom den första och konkreta punkten i propositionen, nämligen den som i allt väsentligt bygger på Högskoleutredningens förslag. Det finns klart uttalat när det gäller examensordning, antagningsregler, osv. Vi har visserligen några reservationer, men huvudtankarna står vi bakom -- det är det som är det intressanta. Men sedan lägger man till två punkter, som man talar vitt och brett om, utan att komma med några konkreta förslag. Rune Rydén försöker göra det enkelt för sig, att skapa en motsättning, dvs. att det är de borgerliga som står för förnyelse. Det är återigen intressant att notera att man tydligen inte är överens om det inom de fyra partier som tills vidare utgör regeringsunderlaget. Larz Johansson sade något mycket betydelsefullt i sitt anförande: Fortsättning av pågående reformarbete. Det är precis vad det handlar om! Grunden lades bl.a. i förslaget om slopandet av linjesystemet, som drogs upp av en socialdemokratisk regering, och de beslut som togs i juni 1991. Så arbetar man vidare på dem. Det är precis vad vi vill. Avregleringen är bra, men när man avreglerar måste man också ha klart för sig konsekvenserna. När man i det här fallet öppnar för möjligheten att inte garantera studenterna ett visst inflytande i högskolestyrelser och på andra nivåer, öppnar det möjligheter för andra, i det här fallet på den lokala nivån, att inte utse dem som man till äventyrs inte vill ha. Där har vi en hållbar linje, när vi säger att man skall skapa vissa garantier för att det inte blir något godtycke på de här punkterna, för att få det demokratiska Högskole-sverige som vi tycker att det borde finnas en bred politisk förankring bakom.
Herr talman! Det här visar enligt min uppfattning att språkbruket är viktigt. Nu säger Bengt Silfverstrand -- och det är vällovligt -- att han står bakom huvudtankarna i propositionen. Det noterar vi. Han står också bakom förnyelsen. Det är viktigt i sammanhanget. Han tycker dessutom att avreglering är bra. Det är alldeles utmärkt. Hade det då inte varit rimligare att plocka bort en lång rad av reservationerna till betänkandet, som då hade blivit enhälligt på de här punkterna? Det hade stärkt universiteten och högskolorna i deras verksamhet. Sedan säger han att avregleringen inte är bra för en del individer. Den socialdemokratiska attityden, att man inte tror på individen och individens frihet, kommer tydligt fram. Man vill omedelbart börja reglera.
Herr talman! Jag antar att Rune Rydén glömde att svara på den fråga som jag ställde om högskolelagen och forskningen. Han var så försiktig att han inte ens nämnde mig vid namn, utan han talade bara om en kollega till honom. Jag förmodar, herr talman, att jag har replikrätt, eftersom jag antar att Rune Rydén avsåg mig. Jag skall erkänna att det har varit vissa svårigheter att sätta sig in i hur majoritetstexten egentligen skulle lyda och vad som skulle bli majoritetens motiv för att avstyrka förändringen i högskolelagen. Under en lång tid, med upprepade bordläggningar i utskottet, ända fram till dagen för justeringstillfället var det oerhört osäkert hur motiven skulle formuleras. Det må väl då vara förlåtet att erkänna att det har varit litet svårt. Därför kvarstår min fråga, Rune Rydén: Vilka är de faktiska och verkliga motiven, utifrån Rune Rydéns utgångspunkter, till att inte vilja biträda detta förslag om en ändring i högskolelagen, som skulle ge de mindre och medelstora högskolorna en möjlighet att själva disponera över en forskningsresurs?
Herr talman! Jag vill bara till min värderade kollega Larz Johansson säga att om han hade studerat vårt förslag litet närmare hade han insett att hans eget förslag -- att högskolestyrelserna själva skulle få ta hand om forskningspengarna och fördela anslagen -- skulle innebära en drastisk förändring av det nuvarande högskolesystemet och anslagssystemet. För det första finns det inte i flera av dessa högskolestyrelser den kompetens som behövs för att klara av att fördela forskningsanslagen på ett rimligt sätt. För det andra, om man skulle tänka sig att delegera ansvaret till något annat organ, som Larz Johansson visar på i sin reservation, finns det enligt min uppfattning bara ett enda organ att delegera till, nämligen fakulteterna. Varför inte låta anslagen gå den vägen? Där finns både den forskningskompetens och den överblick över forskningen i hela landet för varje specifikt område, som behövs för att kunna fördela pengarna på ett riktigt sätt. Den naturliga anknytningen mellan fakulteten och högskolan finns också. För det tredje finns det på de allra minsta högskolorna inte alltid tillräckligt många kompetenta forskare för att inrätta det som Larz Johansson efterlyser, nämligen ett slags fakultetsnämnd, som vid sidan av högskolestyrelserna skulle kunna ta hand om forskningen. Detta leder till att den enklaste och mest riktiga vägen är att anknyta till ett forskningssystem som finns i dag, och att låta pengarna gå via fakulteterna till de mindre och medelstora högskolorna. Pengarna är öronmärkta. Det är alltså ingen skillnad när det gäller anslagens ram. Därför förstår jag inte att Larz Johansson inte kunde acceptera det förslag som stöddes av en överväldigande majoritet -- av samtliga partier utom Larz
Herr talman! Nu fick jag några motiv. Rune Rydén säger att detta skulle innebära drastiska förändringar. Jo, jag tackar jag. Innebär inte resten av de förslag som vi diskuterar i dag drastiska förändringar? Är det inte det som är syftet, att åstadkomma drastiska och ganska radikala förändringar av högskolesystemet? Men på den här punkten skall det konserveras in i minsta detalj. Rune Rydén säger att forskarna inte är kompetenta. Ute i högskolevärlden kommer man naturligtvis att läsa, om inte med tillfredsställelse så med en viss förvåning, att Rune Rydén anser att en ganska stor del av det svenska högskoleväsendet består av ej kompetenta, och att det organ som ansvaret skall delegeras till är fackulteterna. Snälla Rune Rydén! De finns vid en annan högskola, ett annat universitet. De finns inte vid den berörda högskolan. Rune Rydén säger sedan att det inte finns tillräckligt många forskare. Dels kan de bli flera om de får resurser, dels försöker man möta denna brist med en rad konstruktiva åtgärder, som jag tidigare redovisade i mitt inlägg. Olika former av nätverkskonstruktioner skulle göra att de blir tillräckligt många, kompetenta och slagkraftiga för att kunna konkurrera med det övriga högskole och universitetsväsendet. Är det möjligen det som oroar Rune Rydén, att konkurrensen skulle bli för stark?
Herr talman! Det är ingalunda den möjligheten som oroar mig. Jag anser att det vore välkommet om de mindre och medelstora högskolorna kunde bygga upp sin kompetens i snabbare takt än för närvarande. Jag tror att vi i Sverige har valt en felaktig väg för att bygga ut högskoleväsendet. Det hade varit riktigare att gå via filialerna, låta dem bygga ut fakulteter och därefter gå vidare, i stället för att i stort sett ha en högskola i varje län, som vi har i dagsläget. När jag uttalade mig om att kompetensen inte fanns vid dessa högskolor menade jag, och jag sade också, att det bara gällde själva högskolestyrelsen. Larz Johansson kan likaväl som någon annan här i kammaren omvittna att högskolestyrelsen är sammansatt på ett alldeles speciellt sätt, som gör att den vetenskapliga kompetensen inte finns företrädd hos alla representanter i högskolestyrelsen. Det hade varit önskvärt, men vi har valt en annan konstruktion. Detta är ett väsentligt skäl för att inte skicka pengarna direkt till högskolestyrelsen.

Herr talman! Rune Rydén konstaterar litet vänligt överseende att grundorsaken till att vi i Ny demokrati har vår uppfattning är att jag skulle ha fått mina erfarenheter huvudsakligen i näringslivet, i yrkeslivet. Det är i sak riktigt att jag har fått de flesta av mina erfarenheter i näringslivet, men det är inte detsamma som att det är det som har styrt vårt förslag. Tvärtom är det så att jag när jag studerade vid Stockholms universitet, så småningom vid Socialhögskolan i Stockholm, och ännu senare vid Linköpings universitet, lärde känna den dåvarande akademiska världen på grundutbildningsnivå ganska väl. Sedan jag kom in i denna vördade kammare har jag lyssnat och lyssnat. Jag har läst och pratat med ett ändlöst antal människor, rektorer och professorer, som i dag arbetar i den här världen. Jag har kikat på paralleller och erfarenheter utomlands, och jag kan konstatera att det finns många i skolvärlden som håller med Ny demokrati. Det är deras uppfattningar som vi tycker är så viktiga att torgföra. Vårt förslag har byggts upp av erfarenheter hos dem som verkligen jobbar med de här frågorna. Rune Rydén vet att det finns många som håller med oss. Egentligen tror jag att Rune Rydén gör det också. Jag har förståelse för att det är svårt att få regeringsorkestern att spela samma stycke. Rune Rydén tycker att det finns en litet pikant del i vårt förslag, en utgiftshöjning. Men det är ingen utgiftshöjning i traditionell mening. Det är en av de viktigaste investeringar som vi tror att Sverige kan göra i framtiden, nämligen att investera i de människor som vill studera, som har ambitionen och kapaciteten. Vi vill att de skall komma in och inte stängas ute. Därför måste vi betala de kostnaderna -- på samma sätt som sjukförsäkringen. Vi kommer att få igen pengarna sjufalt, för att inte säga tiofalt, i framtiden. Om det kan kallas pikant är vi pikanta med stolthet.
Herr talman! Jag skall ge Stefan Kihlberg rätt på en punkt och säga att utbildning naturligtvis är en investering, men däremot är det helt klart att det system som Ny demokrati förespråkar -- som innebär en stor avreglering och som är parallellt med hur det fungerar inom näringslivet -- kommer att innebära att kostnaderna för högskolan och forskningen kommer att öka, om man inte sätter några som helst kostnadsbegränsningar. Det görs inte i Ny demokratis reservation. Om Stefan Kihlberg hävdar motsatsen talar han mot bättre vetande.
Herr talman! Jo, Rune Rydén, det finns en mycket effektiv kostnadsbegränsningsspärr. Det står också i motionen. Kvaliteten får icke i något sammanhang eftersättas. Det är en mycket effektiv spärr mot att det skulle bli något slags lavinartat missbruk.

Herr talman! Det är ett stort beslut som riksdagen om en stund skall fatta. Det är stort därför att det berör många och på ett genomgripande sätt. Men det är också stort därför att det har sådan betydelse för vårt lands framtid både som kultur och som industrination. Villkoren för den högre utbildningen och forskningen avgör som få andra ting förutsättningarna för framåtskridandet. Den högre utbildningens vitalitet avgör vårt lands långsiktiga utvecklingsförmåga. Herr talman! Så är det naturligtvis i grunden för alla länder. Likväl är det särskilt sant för oss som är mindre. Vi har inte så många andra sätt att konkurrera på. Det blir så i ökande grad. Kvalitetskraven skärps. Det är bakgrunden till de förändringar kammaren i dag diskuterar. Europas universitetshistoria går från begränsning till vidsyn. Medeltidens europeiska universitet hade yrkesträning som sin huvuduppgift. De skulle därutöver tjäna Gud och konungen. Grundandet av Berlinuniversitet år 1810 blev ett betydelsefullt steg i vidgandet av universitetens uppgifter. Här formulerar Wilhelm von Humboldt de idéer om det fria universitetet som alltsedan dess varit huvudfåran i västvärlden. Han sade att universitetet skulle vara fritt från kyrka och stat för att i stället organiseras kring den egna forskningen och undervisningen. Universitetet skulle vara vad han kallade en republik i staten, med en egen senat och med egna medborgare. Med von Humboldts ord skulle universitetet ha sin egen ordningsvakt. Det Humboldtska idealet följdes 1988 upp när de europeiska universiteten formulerade sitt eget Magna Carta. Man slog då fast att: ''---för att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska och ideologiska maktgrupperingar. Friheten i forskning och utbildning är universitetens grundläggande princip.'' Här i Sverige hade för övrigt 150 år efter von Carta formulerades europeiskt en viktig uttolkare av von Humboldt uppstått i Gunnar Myrdals person. Han skrev: ''Forskningen och den högre undervisningen är den nationella kulturens källflöden. Det nyvaknade intresset på alla håll för praktisk vetenskap får inte skymma undan att denna själv liksom hela vår kultur i övrigt bygger på att vid våra högskolor bedrives en fri forskning för ett sanningens utletande som inte styrs av omedelbara nyttointressen.'' Jag beklagar, Bengt Silfverstrand, att jag mot denna historiska bakgrund använder ordet ''fri'', så som universitetets idé ser ut. Den är i grunden humanistisk -- eller om man så vill -- kulturell. Den handlar om hela samhällets öppenhet, om behovet av kritik och motkritik, om själva nerven i varje samhälle som vill kalla sig fritt. Universiteten utgör med Myrdals ord de källflöden ur vilka det öppna, offentliga samtalet hämtar sin inspiration. Herr talman! Lika viktigt som universitetens och högskolornas oberoende är för kulturens och humanismens mångfald är det för vårt lands ekonomiska och industriella utveckling. De senaste årens utveckling på den internationella scenen, men också här i vårt eget land, har tydliggjort hur illa centraliserade statssytem och ekonomier förmår leva upp till den nya tidens krav. Vetenskap kan, lika litet som den enskildes utveckling av sin egen förmåga, planeras fram. Där man har försökt har man misslyckats. Herr talman! Jag har velat inleda med detta något bredare perspektiv på den högre utbildningens och forskningens historiska och samhälleliga roll. Kravet på frihet och oberoende för vetenskap och utbildning är emellertid -- och det är viktigt att understryka -- inte detsamma som att staten saknar en roll på detta område. Däremot säger det oss något om hur rollen skall spelas. I praktiskt taget alla länder tar staten ett betydande ansvar för den högre utbildningen. Forskningen uppbär oftast offentligt stöd. I få länder tas emellertid detta ansvar genom att staten i enskildheter avgör hur t.ex. utbildningen skall genomföras, och nästan ingenstans är staten ensam om att bära ansvaret. De internationella iakttagelserna lär oss att den svenska staten även i framtiden har viktiga uppgifter inom högre utbildning och forskning. Det gäller inte minst i fråga om den ekonomiska säkerheten. Men de internationella erfarenheterna, tillsammans med våra egna erfarenheter sedan 70-talets mitt, lär oss också att uppgiften ser ut på ett annat sätt än vad man föreställde sig då t.ex. 1975 års högskolebeslut fattades. Att förändra villkoren för de statliga universiteten och högskolorna är den första av de ambitioner som präglar regeringens förslag i propositionen Frihet för kvalitet. Herr talman! Jag är glad över att riksdagens utbildningsutskott med sådan kraft slutit upp bakom regeringsförslaget. Riksdagens beslut med anledning av utbildningsutskottets betänkande kommer att utgöra en stabil bas för den vitalisering av den högre utbildningen och den förstärkning av studenternas ställning som vi nu inleder. Det senare är en särskilt viktig del av den frigörelse av universiteten och högskolorna som vi satt oss före att genomföra. Det uppnås genom att det centrala linjesystemet avvecklas, men också genom att varje universitet och högskola ges incitament att gå varje students intressen till mötes. Inte minst betydelsefull är den profilering som varje universitet och högskola i framtiden kan genomföra. Det innebär en större slagkraft, inte minst i det nödvändiga internationella samarbetet. Men det innebär också att studenterna får en tydligare bild av vart man bör söka sig för att få den utbildning man önskar med högsta kvalitet. En utveckling i denna riktning ger alla högskolor och universitet nya chanser. Jag är själv övertygad om att det innebär att såväl små högskolor som stora universitet hittar sin resp. särprägel. Jag tror också att det i denna process inte minst kommer att visa sig att många mindre högskolor, tydligare än i dag, kommer att komma till sin rätt. Kvaliteten kommer att främjas i det nya universitets och högskolesystem som vi nu diskuterar. Det sker genom att studenterna får större möjligheter att ställa krav och genom det särskilda utvärderingssekretariat som inför studenter och andra har att garantera examenskvaliteten. Herr talman! I det senaste halvårets debatt om studerandeinflytande har jag förvånat mig över att så få företrädare för oppositionen har förmått medge att det förhåller sig på det här sättet. Dessutom förefaller man att bortse ifrån att det viktigaste av allt är att vi bokstavligen förmår erbjuda varje student en utbildning i världsklass. Som har framgått av debatten så här långt tvangs socialdemokraterna redan före regeringsskiftet att av en obändig verklighet medge att det gamla universitets och högskolesystemet inte höll. Det var välkommet att denna insikt infann sig. Ändå fattas det någonting i övertygelsen. De socialdemokratiska reservationerna till utbildningsutskottets betänkande bär vittnesbörd om ett parti som förefaller sakna inre kompass i högskolepolitiken: avreglering -- men ändå inte, och framför allt inte så mycket och inte så fort. Jag kan naturligtvis förstå att det kan finnas skäl till ambivalensen. En tidigare omhuldad föreställning om hur den högre utbildningen borde organiseras gick i bitar på 15 år. Ändå: skulle tvehågsenhet få styra den så viktiga förnyelsen av den högre utbildningen, är risken stor att förnyelsen kommer att misslyckas. Universitet och högskolor, studenter och lärare måste tilltros förmågan att sörja för att utbildningen blir av yppersta klass. Då måste riksdagen förmå att hålla sina egna ambitioner och intressen kontrollerade för att ge utrymme för andra att utveckla sina. Socialdemokraterna går, herr talman, i sin tvehågsenhet gentemot frigörelsen enligt min mening över den gräns där nödvändiga hänsyn till studenternas rättssäkerhet och hela landets intressen riskerar att bli till blott och bart en variant av det gamla U 68, som vi nu lägger till handlingarna. En sådan politik saknar helt enkelt möjlighet att fungera. Herr talman! Jag redovisade nyss att de internationella erfarenheterna undantagslöst pekar mot att staten inte är eller bör vara ensam om att ta ansvar för att hög utbildning av god kvalitet erbjuds våra unga. Det är denna iakttagelse som gjort det angeläget att inte begränsa dagens analys och förslag till enbart de statliga universitetens och högskolornas arbete, I Frihet för kvalitet anges därför två ytterligare ambitioner som delar av regeringens strategi för att förstärka den högre utbildningen: Helt fria högskolor skall, efter kvalitetsprövning, kunna tilldelas rätt att examinera studenter. Förutsättningarna prövas dessutom för en överföring av några i dag statliga högskolor till stiftelseform. I det senare hänseendet har ett underlag för fortsatta diskussioner i dagarna överlämnats till Göteborg och till Högskolan i Jönköping. Låt mig emellertid, herr talman, innan jag kommenterar stiftelsefrågan, något ytterligare utveckla motiven för högskolor med annan huvudman än staten själv. Det beslut riksdagen i dag uppenbarligen avser att fatta når långt i fråga om frigörelse av de enskilda lärosätena. Likväl är det ofrånkomligen så att statliga högskolor står i en myndighetsrelation till regering och riksdag. Det innebär en begränsning i möjligheterna att pröva nytt och att tillmötesgå krav t.ex. från studenter och det omgivande samhället. Det är min övertygelse att hela universitets och högskoleväsendet skulle vinna på om det i kretsen av högskolor också fanns de som arbetade under andra villkor än statens. Det är denna övertygelse som avspeglas i regeringens tredelade reformstrategi. Fler högskolor än statens egna blir därmed till en integrerad del av den förnyelseprocess som nu inleds. En rad utbildningsinstitutioner har det senaste halvåret sökt kontakt med regeringen för att få sina möjligheter att erhålla examinationsrätt prövade. Universitetskanslerns utvärderingssekretariat kommer att spela en avgörande roll i den kvalitetsgranskning som föregår tillståndsbeslut. Den entusiasm som möjligheten att bli accepterad som högskola med examensrätt väckt är mycket stimulerande. Den vittnar om den nya kapacitet som den högre utbildningen nu kan få tillgång till. Dessa nya institutioner för högre utbildning är det ena sättet varigenom universitets och högskolesystemet kan ges en mera varierad utformning. Möjlighet för intresserade högskolor att ombildas till stiftelser är det andra. Efter ett år av diskussioner har tre högskolor sagt sig vara engagerade i tanken på att pröva nya arbetsvillkor. Med dessa -- och jag ber Bengt Silfverstrand noga observera orden -- går vi nu in i slutgiltiga diskussioner för att se om det finns en bas mellan regering och resp. högskola för ett gemensamt förslag till riksdagen under våren. Efter att jag tagit del av några av de inledande kommentarerna till det underlag som lämnats till de tre aktuella högskolorna finner jag skäl att påpeka ett par ting. Det första är att staten i det nu offentliggjorda materialet utfäster sig att även i framtiden stå för finansieringen, om än i andra former än i dag. Det andra är att de närmare relationerna mellan staten och de aktuella högskolorna inte är opåverkbara. I en stiftelseurkund och i avtal kan staten lägga fast de villkor som man anser skall gälla för stiftelsehögskolornas framtid. Låt mig också, herr talman, snabbt och i detta sammanhang besvara de frågor Bengt Silfverstrand i anslutning till detta har ställt till mig. Den första är frågan om inte denna kammare är så allsidigt sammansatt att den borde kunna ta ansvar för alla högskolor. Jag tror, herr talman, att Bengt Silfverstrand med sin fråga har missat själva den principiella poängen i det vi nu resonerar kring. Det är bra för vitaliteten och för öppenheten i vårt samhälle om vissa högskolor har en annan hemmahamn än en aldrig så allsidigt sammansatt riksdag. Enligt min mening är det t.o.m. nödvändigt för att vi skall veta att kritiska och oberoende krafter alltid kommer att finnas. Bengt Silfverstrands andra fråga gäller påpekandet i propositionen om att riksdagen alltid kan inskränka friheten för de statliga högskolorna. Det förundrar mig att Bengt Silfverstrand undrar över ett sådant påpekande. Har han redan glömt 1975 års högskolebeslut? I den tredje frågan säger sig Bengt Silfverstrand inte förstå propositionens påpekande om att högskolor med andra huvudmän än staten kan bidra till en effektivare resursanvändning. Min motfråga är: Varför skulle det som är sant på alla andra områden inte vara sant i fråga om den högre utbildningen? Den fjärde frågan handlade om byggnadsfrågorna, där Bengt Silfverstrand emellertid blandar ihop olika ting i samma fråga. Han kommenterar byggnadsfrågor för eventuella stiftelsehögskolor, som om det gällde statliga högskolor. Då blir det naturligtvis alldeles felaktigt, både i slutsats och i analys. Den femte frågan handlar om terminsavgifterna, där Bengt Silfverstrand hävdar att terminsavgifter ligger i själva stiftelsetanken. Det gör de inte alls! Låt mig härtill, herr talman, bara notera att jag delar de ambitioner utskottet gett uttryck för i akt och mening att främja jämställdheten inom den högre utbildningen. Jag avser att återkomma till dessa viktiga frågor i de propositioner om högre utbildning och forskning som presenteras för riksdagen i februari. Bengt Silfverstrands påpekande om den sociala snedrekryteringens problem finns det också anledning att allvarligt notera. Klädsamt hade det emellertid varit om Bengt Silfverstrand samtidigt velat medge att en positiv trend i fråga om den sociala fördelningen inom den högre utbildningen bröts när totalregleringen infördes. Det stämmer i vart fall mig till viss eftertanke om vilka metoder det är som är mest gagneliga för att tillse att alla typer av ungdomar får möjlighet att genomgå högre utbildning. Själv tror jag att bättre lön för studiemödan är den viktigaste enskilda åtgärden för att engagera fler studenter från mindre studiemotiverade hem. Är man inte självklart och naturligt motiverad för långa studier, blir det naturligtvis etter värre om man inte får någon lön för studiemödan. Herr talman! Jag är övertygad om att den svenska högre utbildningen kommer att vinna ordentligt på den förnyelse som nu är i vardande. Jag bestyrktes i detta av de erfarenheter som jag drog av den slutgiltiga utfrågning som OECD:s utvärderare bestod Utbildningsdepartementets ledning med i Paris för ett par månader sedan, en utfrågning som Bengt Silfverstrand -- av hans anförande här i dag att döma -- inte till fullo tagit del av. Efter sju timmars diskussion talades det inte längre om det som varit, utan om den nya svenska modellen i vardande. Det är min förhoppning att också de partier och andra i Sverige, som alltjämt -- likt OECD i början -- känner sig litet ovana, till sist skall följa med på vägen.
Herr talman! Jag noterar att Per Unckel tydligen är opåverkad av vad som tidigare har sagts här i kammaren. En eminent företrädare för de borgerliga, dvs. Per Unckels eget regeringsunderlag, talade om den nya svenska modellen och satte socialdemokratin i motsats till denna nya modell, som ett slags bromsklossar. Men verkligheten och sanningen är precis den som Larz Johansson tidigare påpekade, nämligen att detta rör sig om en fortsättning av ett pågående reformarbete. När vi socialdemokrater i regeringsställning uppfattade de ständigt nya signalerna och förändringarna i samhället var det alldeles självklart för oss att vi efter en vital debatt -- vilket vi också har i dag -- tog konsekvenserna och tog vissa initiativ till förändringar. Det är enbart på den första punkten -- av tre punkter --, som handlar om förändringar av den grundläggande utbildningen, som det finns några avvikelser. Man kan också tala om en förnyelse. På de andra punkterna är det fråga om retorik. Nu var det något mer lågmält än i pressmeddelandet, men när Per Unckel talar om att man skall pröva dessa möjligheter är det ett utspel från regeringens sida, som Centerpartiet uppenbarligen inte står bakom -- jag uppfattar Larz Johansson som en auktoritativ företrädare för det partiet. Detta är utomordentligt anmärkningsvärt. Kritiken gäller polemiken i pressmeddelandet, där man nedvärderar de parlamentariska instansernas betydelse för högskolepolitiken. Per Unckel svarade inte på frågan om fastigheternas roll i sammanhanget. Vi skall i morgon ta ställning till ett förslag som innebär att det i botten skall vara ett statligt ägande av högskolefastigheter. Som Per Unckel själv påpekade finns det ju ännu inte något konkret förslag om stiftelse. Då är frågan fortfarande berättigad: Vad är det som gäller? Är det Finansdepartementets linje som går ut på att det skall vara ett statligt ägande som gäller? Eller är det Utbildningsdepartementets eller är det Moderata samlingspartiets i regeringen uppfattning om hur stiftelsen skall se ut som gäller? Det saknar faktiskt inte betydelse. Jag vill återkomma till studenterna. Sveriges förenade studentkårer har kraftfullt reagerat mot stiftelsepropåerna. Det har varit en mycket negativ reaktion.
Herr talman! Som svar på Bengt Silfverstrands frågor vill jag säga följande. Observera att det inte var jag som talade om den nya svenska modellen, utan det var OECD som gjorde det. Jag hänvisade till OECD:s uttryck, om det må vara mig tillåtet att göra så. Beträffande den andra frågan om det s.k. utspelet om stiftelsehögskolor, vet jag inte hur Bengt Silfverstrand har bibringats uppfattningen om utspel. Som jag tidigare under året flera gånger har redovisat i denna klammare har vi fört en kontinuerlig diskussion med de högskolor som har varit intresserade av sådana diskussioner, dvs. högskolor som har tagit initiativ gentemot oss för att få prövat om det fanns nya verksamhetsformer som kunde vara öppna för dem. Vi har nu kommit till en punkt då det finns anledning att föra dessa diskussioner i något mera konkreta termer för att dessa högskolor skall kunna göra sig en föreställning om hur verkligheten kan komma att gestalta sig. Men, som jag tidigare sade, detta är en pågående diskussion som skall utgöra bas för ett gemensamt ställningstagande av högskolor och regering senare under våren, eller rättare sagt: pågående diskussioner för att klargöra om det finns en bas för en gemensam ståndpunkt. Jag har med viss tydlighet redan tidigare framhållit att jag tror att det vore vitalserande för hela högskolesystemet om vi gick den internationella vägen och tillät också andra att ge sitt bidrag till den högre utbildningen. Den tredje frågan torde ha sin utgångspunkt i vad Bengt Silfverstrand upplever som min nedvärdering av de parlamentariska instanserna. Som förutvarande ledamot av denna kammare vore ingenting mig mera främmande än att säga att riksdagen saknar betydelse. Däremot säger jag att det är min övertygelse att vårt samhälle och universitetsväsende blir bättre om allting inte är liktydigt med politik. Det är bra om det finns sektorer i vårt samhäller som står fria från den politiska makten och dennas från tid till annan skiftande inställningar. Universiteten och högskolorna tillhör genom den moderna europeiska traditionen den kategori av institutioner som mår väl av att ha delar av sig stående helt fria från den offentliga makten. Det är det som några av oss talar om i termer av krafter och motkrafter, alltså att inte ens en aldrig så demokratisk statsmakt skall kunna kontrollera hela universitetsväsendet, om den skulle komma på den idéen. Jag tycker att det vore till fördel om Sverige i detta hänseende blev europeiskt. Den fjärde frågan handlade om högskolans fastigheter inför riksdagens beslut i morgon. Intill dess att ett förslag finns om ett överförande av någon eller några högskolor i stiftelseform med dettas eventuella konsekvenser för fastighetsfrågorna gäller naturligtvis det förslag som regeringen via Finansdepartementet har presenterat. Till sist: Visst, Bengt Silfverstrand, skall vi lyssna på studenterna. Det är i själva verket studenternas intressen som står i centrum för hela den högskolereform som regeringen nu har presenterat. Men begå inte misstaget att förväxla varje students intressen med vad SFS säger i Bengt Silfverstrands öra vid det tillfälle då Bengt Silfverstrand vill lyssna!
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra dessa väl valda ord om studenterna. Men vad har de satt för spår i den här propositionen? Utbildningsbevakning och lokalt engagemang i utbildningens uppläggning är det viktigaste inflytandet för Sveriges studenter, oavsett på vilket universitet eller vilken högskola de går. Det är mot denna bakgrund som vi är så angelägna att studenterna skall få rätt och möjlighet att verka i olika styrorgan inom högskolan. Att studenter stöder varandra är viktigt både för de enskilda studenterna och för studenterna som grupp. Det är väl ändå inte ointressant, Per Unckel, att SFS tar ett så kraftfullt avstånd från planerna på stiftelseuniversitet. Har regeringen för vana att göra sådana här utspel i olika frågor för att testa bärkraften i regeringssamarbetet? Är det inte kollektiva beslut som fattas inom regeringen, också när man gör utspel av den här typen? Detta är ju rätt så fantastiskt. Sedan tycker jag att det var något nedlåtande mot SFS att åtminstone antyda att SFS inte är riktigt representativa. Jag underar vem som är representativ för regeringen i den här debatten, t.ex. när det gäller stiftelsefrågan. Är det Per
Herr talman! Om man ser till det studentintresse som jag sätter främst, så är det varje enskild students möjligheter att få den bästa utbildning som vi kan erbjuda och honom eller henne. I synnerhet det faktum att en student skuldsätter sig med uppemot ett par hundratusen för en vanlig akademisk utbildning gör att det är av grundläggande betydelse att studenten vet att han eller hon får precis den utbildning han eller hon efterfrågar. Detta är utgångspunkten. Med det system som vi nu skall genomföra -- åtminstone i denna del delvis tillsammans med Socialdemokraterna -- förstärks varje enskild students möjligheter att direkt och personligen kunna påverka utbildningens uppläggning. Det, Bengt Silfverstrand, är riktig frihet. Det kompletteras med en rätt för studenternas organisationer att vara representerade i universitetens organ. Regeringen har i detta hänseende stannat vid att ange att studenter skall vara representerade. Men på grund av att vi inte i detalj anger hur många ledamöter som skall sitta i varje organ, fann vi det orimligt att centralt reglera antalet studenter som skulle sitta i organen. Vi har i detta hänseende ett betydande förtroende för att lokala universitetsledningar tillsammans med studenterna finner former för att tillgodose studenternas intressen. Jag har i varje fall inte sedan propositionen presenterades hört en enda högskola som inte skulle visa sig förmå svara upp mot dessa krav och detta ansvar. I frågeställningen om representativitet, säger jag inte att jag inte lyssnar på Sveriges Förenade studentkårer, men jag lyssnar även på andra. Jag lyssnar också på de kårer som av olika skäl har valt att stå utanför Sveriges Förenade studentkårer, vilket vid det här laget råkar vara en hel del. På basis av det som vi får höra -- inte på basis av vad de säger att de representerar -- fattar regeringen sina beslut och förelägger riksdagen dessa. Svårare är det inte, Bengt Silfverstrand, när man vill finna en rimlig avvägning mellan de olika intressen som gör sig hörda i en debatt som denna.

Herr talman! Låt mig först få inleda med att säga några ord om reservation 11, som gäller de medellånga vårdutbildningarna och yrkesexamina för dem. Jag är faktiskt mycket ledsen över denna reservation. Hösten 1990 var vi i utskottet nämligen helt överens om att vi skulle gå till den dåvarande regeringen och begära en totalöversyn av de medellånga vårdutbildningarna. Sedan fick vi en ny regering sent hösten 1991. I reservationen anges att denna utredning skall genomföras ytterligt snabbt. Det som skiljer reservationen från utskottsmajoritetens förslag är endast tidpunkten. Reservanterna vill under denna vår ha besked om hur det blir. Det är väldigt märkligt, tycker jag, eftersom vi i detta sammanhang har varit helt överens. Vi har gång på gång tagit upp och efterlyst denna utredning. Att Socialdemokraterna nu reserverar sig, tycker jag är litet klåfingrigt. Dessutom lägger ju vi i utskottsmajoriteten till ett par uppgifter i fråga om denna översyn. Dels skall man i samband med att linjerna avskaffas se över yrkesexamina, t.ex. för laboratorieassistenter, arbetsterapeuter och optiker, dels skall man se över ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och högskolans tillsynsorgan när det gäller de utbildningar som leder till legitimitet. Jag yrkar givetvis bifall till utskottets hemställan i betänkandet i denna del. Sedan skulle jag vilja säga några ord om jämställdheten inom den svenska högskolan, som har gått en kräftgång. Det visar den rapport av Egon Hemlin som presenterades tidigt i våras. Man kan dra en slutsats av hans rapport när det gäller vad det beror på att jämställdhetsarbetet, dvs. att åstadkomma balans mellan män och kvinnor på alla nivåer inom högskolan, inte tas riktigt på allvar av de skilda planerings och beslutsorgan som finns inom högskolan. Entusiaster som gör ett gott arbete finns förvisso. Men de har i regel tvingats att jobba i motvind eller, i bästa fall, i likgiltig stiltje. Mera sällan har deras arbete lyfts fram som goda exempel på att jämställdheten i högskolan också är en kvalitetsfråga. Bl.a. med anledning av denna rapport tillsatte regeringen en arbetsgrupp under min ledning, som nu har överlämnat konkreta förslag och fört fram idéer om hur detta arbete skall påskyndas, så att de mål som riksdagen satte upp, senast 1987, i alla fall skall kunna uppnås under 90-talet. Då, Bengt Silfverstrand, kan vi återkomma till diskussionen om att politiker i handling skall visa vad de menar och sätta vilja och kraft bakom orden. Då gäller det inte att leka med orden om man skall iaktta eller främja, eller om man bör eller skall. Vi har lekt med ord, som för den enskilda högskolan inte har haft den minsta betydelse. Vi i denna kammare har trott att vi har främjat och iakttagit jämställdshetsarbetet, men vi har i praktisk handling inte visat att det faktiskt finns både vilja och kraft bakom våra ord. Därför är jag mycket nöjd med att utskottet, med anledning av folkpartisten Christer Eirefelts motion, nu förtydligar att man när det gäller urvalsgrunder och särskilda skäl som urvalsgrund, också skall inrymma tillämpning av jämställdhetsaspekten och att denna urvalsgrund skall ses som ett verktyg för att vi skall nå målen om balans mellan män och kvinnor inom både grundutbildning och forskning. Principen är inte ny. Allt sedan 1978 har regeringarna varit ense om att jämställdhetsaspekten utgör saklig grund enligt regeringsformen vid tillsättning av tjänster på det statliga området. Vad vi menar är att denna princip som urvalsgrund bör tillämpas inte bara för dem som söker tjänster utan också för dem som söker kurser, program och utbildningar till och inom högskolan. När högskolan nu skall ta ansvar för sin egen antagning av studerande, bör man således som en urvalsgrund tillämpa jämställdhetsaspekten och därmed kunna ge förtur till sökande av underrepresenterat kön när meriterna, dvs. kunskaperna, erfarenheterna och den särskilda fallenheten för den sökta utbildningen, är i stort sett lika om än inte identiskt lika. Jag förmodar att alla här är medvetna om att jämställdhet i högskolan inte kan pratas fram. I så fall hade vi haft den. Ansvaret ligger på högskolorna själva att använda de resurser som står till buds, använda sin fantasi och sitt sinne för fair play. Men med lagar och förordningar understöder vi i handling en tydlig vilja till rättvisa. Rättvisa är ju för all del i dag inte en tydligt kontroversiell fråga i samband med jämställdhet i högskolan. Såvitt jag har förstått finns det ingen som vill ställa sig upp och säga att det är rättvist att 5 % av professorerna är kvinnor. Alla inser nog att det inte till 95 % till mäns fördel skiljer i begåvning, utbildning och kreativitet. Men vad få är riktigt medvetna om är att jämställdhet också är en kvalitetsfråga. Den som först, såvitt jag vet, talade om detta var Peter Scott, som gjorde en utredning till den av oss alla så högt rosade grundbulten i High Education in Sweden, A look from the outside. Där förvånades han över att jämställdheten i högskolan här i Sverige sågs som en politiskt extern fråga och inte i första hand som en intern akademisk angelägenhet, vilket är vitalt för kvaliteten i den akademiska verksamheten. Lika förvånad var han över bristen på medvetenhet om jämställdhetens betydelse för utbildningens och forskningens kvalitet. På detta tema, utbildningens och forskningens kvalitet, är det viktigt att vi nu framöver tar till vara de förslag som denna arbetsgrupp har utarbetat och att vi också på sikt följer upp, mäter och utvärderar jämställdhet som kvalitet, precis på samma sätt som när det gäller andra kvalitetsindikatorer som skall utvärderas.
Herr talman! Jag vill mycket kortfattat säga något om examina på vårdutbildningarna. Det är mycket rimligt att riksdagen just i detta ögonblick, när vi skall fatta beslut om att avveckla utbildningslinjerna och när vi vet att yrkesutbildning och program måste vara distinkta för vissa typer av utbildningar, ger en mycket tydlig signal till regeringen att något nu måste ske och att den måste ta tag i detta. Det är ju kopplat till beslutet om en avveckling av utbildningslinjerna som detta ställningstagande skall ses. Margitta Edgren har på ett föredömligt sätt engagerat sig i jämställdhetsfrågorna. Hon har försökt, det är jag övertygad om, att göra något mera av dessa. Men jag tycker att Margitta Edgren inte skall göra det så lätt för sig och bara säga att det är fråga om en lek med ord. Jag tror att alla i denna kammare -- definitivt de som sitter med i utbildningsutskottet -- förstår skillnaden mellan ''iaktta'' och ''främja''. Det är faktiskt inte fråga om någon lek med ord. Att iaktta betyder att man har ögonen på vissa saker. Men ingenting sägs om ambitionerna eller om viljan, dvs. om vad man konkret vill göra. Om man däremot lägger till ordet främja, betyder det för mig -- förhoppningsvis också för Margitta Edgren -- en aktiv medverkan till, dvs. att man offensivt verkar för, en förbättrad jämställdhet på det här området. Därför tycker jag, Margitta Edgren, att det inte är för mycket begärt att ni ställer er bakom detta, som ni betraktar som en självklarhet. Om det är en självklarhet, bifall då framlagda förslag. Det borde inte tära alltför mycket på prestigen att göra det.
Herr talman! Det gäller översynen av de medellånga vårdutbildningarna, som vi beslutade om 1990. Den tidigare regeringen hade ett och ett halvt år på sig att se över utbildningarnas längd, vidareutbildningen och den internationella relevansen. Nu, efter regeringsbytet, lägger vi till två stora, tunga uppgifter när det gäller den här översynen. Dels gäller det yrkesexamina, dels gäller det ansvarsfördelningen visavi Socialstyrelsen. Fortfarande tror man alltså att detta skulle kunna presenteras tidigare. Men förut har man ju inte haft sådan brådska. Det är det som jag är ledsen över. Ord och handling stämmer inte överens. Vi är ju överens om att det är fråga om en viktig översyn. Spela då inte bort den tyngd som just den här samsynen innebär genom att ha med en reservation om en sådan -- ursäkta mig -- bagatell. När det sedan gäller detta med en lek med ord är det på det sättet att vad som göras skall i lagar och förordningar i stort sett redan är gjort på jämställdhetens område. Då har det kvittat om vi använt ''bör'', ''skall'', ''främja'' eller ''iaktta''. Det har inte blivit mer av jämställdhet för det. Det viktiga nu är ju att vi kan få den akademiska världen med oss, eftersom det är den som måste förändra innehållet i utbildningarnas strukturer och former. Det som är viktigt är alltså att den akademiska världen ser jämställdheten som en kvalitetsfråga -- då blir det jämställdhet. Det blir inte jämställdhet i och med att vi i debatter här i kammaren eller i lagtext skiljer mellan ''främja'' och ''iaktta''.
Herr talman! Det är faktiskt inte betydelselöst att ytterligare ett år har gått efter nämnda period om ett och ett halvt år när det gäller den här översynen. Som Margitta Edgren erinrar sig, var vi i den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet inte passiva. Vid ett par tillfällen gick vi in, i gott samförstånd, och påverkade och ändrade förslag. Då fanns det en enighet. Förutom en enighet -- i och för sig har väl en sådan skymtat någon gång på sistone -- efterlyser vi konstruktiva samtal. Kompromisser efterlyser vi också från den nuvarande utskottsmajoritetens sida. Jag pratade inte om ''bör'' och ''skall'', Margitta Edgren. Vi är helt överens om att det är fråga om en lek med ord i det avseendet. Däremot konstaterar jag att det finns en klar artskillnad mellan ''främja'' och ''iaktta''. Därför är det inte för mycket begärt att, med tanke på Margitta Edgrens engagemang i jämställdhetsfrågor, hon också är beredd att sätta kraft bakom orden och välja det som innebär en betydligt större förpliktelse för regeringen att följa det som sägs. Det handlar alltså om skillnaden mellan att främja och att bara passivt iaktta.
Herr talman! Jag är varm anhängare av politiska samtal och vill gärna att sådana samtal förs. Jag tycker också att vi i utskottet mer och mer under det här året har haft både vilja och möjligheter att föra sådana samtal. När det gäller detta med ''främja'' och ''iaktta'' har jag i Svenska akademiens ordlista, som jag faktiskt gick och hämtade, funnit att ''främja'' betyder hjälpa fram, understödja och att ''iaktta'' betyder ta tillfället i akt, begagna tillfället. Det finns alltså en viss nyansskillnad här. Men jag kan inte inse att skillnaden är så stor att den förtjänar en reservation när det gäller detta betänkande om högskolelagen. Det gäller trots allt att få högskolans ansvariga att inse att det formella regelverket inte automatiskt fylls med ord. Det gäller att inse att den traditionella uppdelningen av arbetsuppgifter och ämnesval mellan män och kvinnor har en historiskstrukturell bakgrund. Det är den historiskstrukturella bakgrunden som vi nu måste förändra. Det gör man bara om insikten finns att det är kvalitet som på lång sikt främjar verksamheten.

Herr talman! Regeringens proposition 1992/93:1 om universitet och högskolor bär namnet Frihet för kvalitet. Både frihet och kvalitet är honnörsord för Kristdemokraterna. Och helt säkert finns det ett betydande utrymme inom universitet och högskolor för att öka både kvaliteten och friheten. Jag vill senare återkomma till och säga något om dessa begrepp. Jag vill dock inleda med att berätta om en för mig mycket minnesvärd eftermiddag för snart 20 år sedan hemma hos min klassföreståndare. Det var alldeles i slutet av sista terminen på den treåriga naturvetenskapliga linjen. Jag och mina klasskamrater var hembjudna till klassföreståndaren för en stunds trivsam samvaro. Vi samtalade om vad vi skulle göra till hösten. Nästan alla skulle läsa vidare -- för pojkarna gällde det efter ett års militärtjänst. Där fanns blivande läkarstuderande, jurister, lärare, biologer och teknologer -- för att nämna några exempel. Livet lekte, och vi tyckte att vinden fyllde våra segel. Vår lärare, som förresten var lärare i fysik, tog del av våra ambitioner och höll sedan ett tal som jag fortfarande vägleds av. Han påminde oss om att vi hade fått del av den bästa utbildning som stod till buds och sade att den universitetsutbildning som vi stod i begrepp att påbörja skulle föra många av oss fram till beslutande positioner i samhället, till vad som människor skulle komma att räkna som högt uppsatta poster. Inför detta ville han att vi skulle tänka på att vi hade ett ansvar för den begåvning och den skolning som vi hade fått och skulle få. Han talade om vikten av att använda sina resurser för andras bästa, inte bara för sitt eget bästa, och av att tjäna andra med sin utbildning. Vi skulle tänka på att vi var priviligierade jämfört med så många andra. Min klassföreståndares tal för 20 år sedan om ödmjukhet, ansvar och detta med att tjäna sin nästa med sin begåvning och utbildning skulle jag i dag med vårt språkbruk vilja kalla för en enkel, etisk vägledning beträffande utbildning i allmänhet och högskolestudier i synnerhet. Genom att med högskolestudier och forskning öka insikt, kunskap och fallenhet ökas både den enskildes och landets kompetens och konkurrensförmåga. Det är som, för att använda en liknelse, att hänga en starkare motor, en motor med större effekt, på en båt. Man förmår mera, kommer längre och kommer snabbare fram. Men att man kommer fram snabbare och mera kraftfullt innebär inte automatiskt att man kommer fram mera rätt. Hög intelligens och samhällets högsta utbildningar utgör ingen garanti för att det jag förmår göra också är det som är etiskt rätt att göra. Jag behöver bara nämna domare, jurister och läkare i Nazityskland eller psykiatriker i det gamla Sovjet. Över hälften av världens forskare, mänsklighetens skarpaste hjärnor, sysslar i dag med att ta fram och vidareutveckla nya vapensystem. Den svältande mänskligheten ropar inte efter mer sofistikerade vapen utan efter rent vatten, bröd och en grundläggande hälsovård. Jag liknade satsningarna på högskolestudier vid att en starkare motor hängs på en båt. Men som förebild för själva båten vill jag inte ha en racerbåt, som trimmar motorn för självändamålet att vinna över andra. Jag vill tänka på Kustbevakningens sjöräddningsbåt hemma i hamnen i Simrishamn, vars starka motor hålls i trim för att människors liv skall kunna räddas. När det gäller högskolefrågor vill alltså kds bl.a. verka för att högskolan fostrar studenterna till ett etiskt tänkande och handlande och ger dem insikten att med ökad förmåga följer ökat ansvar. ''Frihet för kvalitet'' heter alltså regeringens proposition. Helt säkert behöver vi öka både högskolans kvantitet och högskolans kvalitet. På s. 27 i Finansdepartements rapport 1992:83, ''Hur bra är vi?'' Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning'', står det att läsa: ''Sex länder har mer högskoleutbildning än Sverige -- Belgien, Japan, Canada, Schweiz, Storbritannien och USA -- och fem länder har mer utbildning på mellannivån -- Japan, Canada, Schweiz, Västtyskland och USA. Jämfört med de mer avancerade länderna fattas således utbildning både på mellan och högskolenivån i Sverige. Sveriges fördelning innebär en jämntjock bas och en smal topp. Det kan sägas vara typiskt för ett land som kommit ''halvvägs' i sin utbildningsexpansion.'' Det är därför ur Kds synvinkel glädjande att regeringen nu så ambitiöst har velat satsa på den högre utbildningen, vilken -- såvitt vi förstår -- varit eftersatt av den tidigare regeringen. Utbildningsministern har uttalat målsättningen att det skall vara dubbelt så många disputerade före sekelskiftet. Enligt regeringens förslag skall i högskolelagen införas en helt ny bestämmelse, 1 kap. 4 §, om att verksamheten skall anpassas så, att hög kvalitet nås. I andra stycket i samma paragraf sägs det att det är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt. Kvalitetskravet ökas också genom att högskolan nu får ett alltmer utökat självbestämmande på det lokala planet och också ges större möjligheter till profilering, vilket i sig är positivt. Som kristdemokrat gläds jag också över den internationalisering som regeringens lagförslag andas. I 1 kap. 5 § i regeringens lagförslag sägs det ju att högskolorna i sin verksamhet bör främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Det är alldeles nödvändigt att främja internationella kontakter, i all synnerhet med Europa. Låt oss inte glömma att vi har Europa att tacka för vår bildningstradition. Medan vi ännu högg runor i sten grundlades Sorbonneuniversitetet i Paris. Lika gammalt, dvs. från 1100-talet, är t.ex. Till dessa och till de andra stora universiteten i Europa vandrade de få nordbor som fick en högre utbildning under medeltiden. Våra egna universitets historia är jämförelsevis kort. Uppsala var först, år 1477. Köpenhamn kom 1478. Lund dröjde ända till 1668. Då hade Sorbonne redan under ett halvt årtusende utbildat våra akademiker -- i den mån vi hade några. Vi kan för övrigt också notera att hela vår universitetstradition kommer från, startats av och drivits av den kristna kyrkan. Kristendomens betydelse för den högre utbildningen kan inte underskattas. Den har varit historiens nav. Tänk bara på vad detta innebar för Nordens teologistuderande, som vandrade till universitetet i Världshistorien ser annorlunda ut på grund av dessa internationella kontakter och impulser. Det är inte annorlunda i dag. Våra studenter behöver möta Europas kunskaper, men också Europas värderingar, som vi trodde att vi gjorde oss av med 1968. Regeringens proposition och utbildningsutskottets betänkande är alltför omfattande för att kommenteras i sin helhet. Tiden lider, och jag är siste talare i denna debatt. Jag vill dock göra några nedslag för att markera vad som särskilt sammanfaller med kristdemokratisk högskolepolitik. Förutom vad jag redan nämnt -- den etiska dimensionen, kontakten med Europas bildningstradition och den ökade kvaliteten och kvantiteten beträffande högskoleutbildningen -- vill jag också uppmärksamma något av det som är särskilt gynnsamt ur studentens synvinkel. Ibland erinras det skämtsamt att ''sjukhusen är till för patienterna, inte patienterna för sjukhusen''. Verksamheten med sina experter och resurser är alltså till för sin egen skull. Det är naturligtvis likadant med högskolan. Det är studenten som satsar sin tid, sin ekonomi genom kännbara lån -- utbildningsministern talade om studielån på ett par hundra tusen kronor -- och sitt arbete. Man kunde ju ägna tiden åt något som lönade sig bättre. Det är studenten som är högskolans kund, eller egentliga uppdragsgivare. Som politiker har vi inte bara att se till högskolepersonalens arbetsförhållanden och karriärmöjligheter, ägande och underhåll av fastigheter för deras egen skull. Vi har att se på högskolan ur ett helhetsperspektiv. Då skall vi särskilt se på vad som gynnar studenterna, så att deras studier blir framgångsrika. De markeringar jag nämner är just något av det som gynnar studenten och därmed, tror jag, hela vårt samhälle. Vi kristdemokrater tror att det är positivt att ha en examinationsstege med mindre och fler steg än den nuvarande och att magisterexamen och högskoleexamen är bra tillskott till den stegen. Det är en balansgång att bedriva forskarstudier på mindre och medelstora högskolor resp. på universitet med fasta forskningsresurser. Å ena sidan behövs det en viss minsta ''kritisk massa'', en forskarmiljö med flera studerande och med disputerade lärare för kvalitetens skull. Å andra sidan ligger de små och medelstora högskolorna närmare studenternas hemort och gör den högre utbildningen och forskningen mer tillgänglig. Vi har tagit del av rapporter som säger att de små och mindre högskolorna ofta klarar av kvaliteten väl så bra. Under denna balansgång mellan kvalitet och tillgänglighet vill Kristdemokraterna succesivt öka de små och medelstora högskolornas möjligheter att ge magisterexamen, för att de till slut skall kunna kvalificera sig för fasta forskningsresurser. Vi noterar därför med tillfredsställelse formuleringen ''Utskottet förutsätter att prövningsarbetet, såvitt gäller de högskolor som önskar ge magisterexamen, bedrivs i rask takt så att de mindre och medelstora högskolornas konkurrensläge gentemot universiteten inte försämras.'' Vi säger också i betänkandet: ''Enligt utskottets mening bör resurserna för forskningsstödjande åtgärder -- resurser som de mindre och medelstora högskolorna själva ansvarar för -- förstärkas. Utskottet har inhämtat att beredningen inom regeringskansliet av nästa års forskningsproposition är inriktad på bl.a. detta.'' Vidare har utbildningsministern på s. 69 i propositionen uttalat sin avsikt att återkomma till hur forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna skall främjas. Låt mig dock få säga att den satsning som regeringen har gjort på små och medelstora högskolor hittills inte alls har varit obetydlig. När det gäller mitt eget hemlän kunde Utbildningsdepartementet i dag uppge att antalet årsstudieplatser vid högskolan i Kristianstad -- sådana som är beslutade i riksdagen, inkl. de platser som förväntas tillkomma genom beslutet i slutet av veckan -- från budgetåret 1990 95 har ökat från 725 till 1 251. Det innebär att ökningen för Kristianstads del, från valet 1991 till beslutet före jul, är 72 %. Som positivt ur studentens synvinkel ser kds vidare att utskottet förutsätter att graderade studieomdömen från folkhögskola liksom hittills kommer att jämställas med betyg och kunna läggas till grund för urval till högskoleutbildning. Högskolelärarnas pedagogiska färdigheter är en annan viktig faktor för studenten. Jag vill peka på utbildningsministerns ord på s. 58 i propositionen som glädjande: ''Självfallet måste förmågan att förmedla kunskap vara en avgörande egenskap hos alla lärare. En markering är den vikt som pedagogiska meriter tillmäts vid tillsättning av tjänster inom högskolesystemet. Detta bör tydligt framgå genom preciseringar i den nya förordningen.'' Det är också viktigt för studenten att i görligaste mån kunna tillgodoräkna sig sin utbildning vid en högskola vid flyttning till en annan. Här uttalar utskottet följande: ''Bestämmelsen om tillgodoräknande måste alltså av högskolorna tillämpas generöst. Det är därför angeläget att denna fråga -- så som sägs i propositionen -- ägnas särskild uppmärksamhet i den fortsatta uppföljningen.'' I fråga om den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildningen har ett av målen för högskolepolitiken sedan länge varit att vidga den sociala rekryteringen. Socialdemokraterna, med Bengt Silfverstrand, betonar att det hittills har rått enighet i riksdagen om detta mål. Jag kan försäkra att den enigheten inte sprängs utan stärks genom Kristdemokraternas inträde i riksdagen. Men det oomtvistade behöver inte upprepas, och viktigare än att utbildningsutskottet på nytt yttrar sig för vidgad social rekrytering är det stöd och den uppmuntran t.ex. gymnasieläraren kan ge eller det föräldrastöd eleven kan få, oavsett familjens sociala grupptillhörighet. Enligt kds gränsar denna fråga snarare till familjepolitiken, där det handlar om att stärka familjen och det stöd den kan ge. När det gäller högskolornas institutionella organisation är det glädjande med den samsyn som råder om att studenter bör ingå i alla beslutsorgan som behandlar utbildningsfrågor. Annat som en kristdemokrat gläds åt är utskottets positiva attityd till att underlätta för funktionshindrade studenter, vars behov utskottet ger regering och myndigheter uppmaningen att uppmärksamma. Glädjande är också att det är och förblir en självklarhet att avgifter inte tas ut för högskoleundervisning. Den frågan har inte ens berörts i propositionen. Avslutningsvis vill jag med tillfredsställelse notera att det är regeringens avsikt att studenternas val skall påverka högskolornas resurstilldelning genom att en ''studentpeng'', en rörlig resurs, skall följa studentens val. Denna rörliga resurs avses utgöra en mindre del av den totala resurstilldelningen. Vi tror att en sådan studentpeng kan innebära en sporre för högskolorna att öka kvaliteten och öka högskolans vilja att vara studievänlig. Vi tror också att ''studentpengen'' kan innebära att professorerna på sikt gör sig mer tillgängliga för studenter. Det vore att öka studievänligheten ännu mer om Sverige följde USA:s exempel med ''den öppna dörrens politik'', alltså dörren som alltid står öppen in till professorn. Det kan vara en viktig påminnelse att högskolan är till för studenten och inte studenten för högskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande

Herr talman! Jag skall inte inleda någon polemik med Tuve Skånberg. Jag vill bara göra ett litet stillsamt påpekande apropå hans bild, att det är som att hänga på en starkare motor på båten. Jag skulle vilja avråda Tuve Skånberg från att göra på det sättet. Motor och båtskrov hänger intimt samman. De måste leva i harmoni med varandra. De hydrodynamiska effekterna är förödande. Om Tuve Skånberg fördubblar motoreffekten på sin livräddningskryssare i Simrishamn kommer den inte att öka farten mer än ytterligt marginellt. Däremot kommer den att sätta sig på ''häcken'' och åstadkomma ett våldsamt svall. Det tror jag inte är önskvärt. Man kan dra parallellen med effekten av högskolepropositionen, men jag tror inte att det var det som Tuve Skånberg avsåg.

Herr talman! Jag ställde en mycket rak fråga till Tuve Skånberg i inledningen, nämligen: Hur kan det komma sig att ett parti vars företrädare ute på fältet engagerar sig starkt i solidaritetsfrågor och som just har påtalat de vidgade sociala klyftorna när det gäller rekryteringen till högskolan inte kan ställa upp med klara markeringar i ett utskottsbetänkande? Nu är situationen så allvarlig att vi måste ta itu med den. Jag bara noterar att vi än en gång har fått uppleva avgrundsdjupet mellan Kristdemokratiska samhällspartiets förkunnelse ute på fältet och deras handlingar här i Sveriges riksdag. Det har varit en mycket intressant debatt. Frihet och kvalitet är honnörsord, sade kds representant. Vi fortsätter ett reformarbete som redan har påbörjats, sade Centerns representant. Förslaget om privatisering av högskolor genom stiftelser är inte förankrat i regeringskretsen. Det är också en mycket intressant upplysning i dagens debatt. Folkpartiets representant vill återinföra det politiska samtalet. Det var bland det mest konstruktiva jag har hört och uppmärksammat i den här debatten. Må vi nu bara hoppas att dessa förnyelsens vindar, som har präglat delar av debatten, förmår blåsa ända fram till Utbildningsdepartementets lokaler på Mynttorget.
Herr talman! Vi låter Stefan Kihlberg ha första ordet här men däremot inte det sista. Det beror naturligtvis på vilket utgångsläge som båten i liknelsen hade. I det här fallet handlar det om att 10 % av den svenska populationen har högskoleutbildning. Jag skulle kunna säga att det innebär att det är en mycket liten utombordsmotor som har hängt på båten i utgångsläge. Den har alltså inte sin fulla kapacitet än -- detta med tanke på den vänliga påminnelsen. Till Bengt Silfverstrand vill jag säga när det gäller markeringen om jämställdhet att jag tycker att jag talade i klara verbal om att det inte finns behov av ytterligare kraftiga markeringar. Ingen åsiktsskillnad föreligger, alltså behöver vi inte gå ut och vifta med flaggan -- av vilken färg den nu kan vara -- utan kan se framtiden an med gott mod. Om det däremot skulle komma propåer om att ändra inriktning kan Bengt Silfverstrand räkna med att vi inte är tysta.
Herr talman! Tala inte i det här sammanhanget om jämställdhet! Där har vi fått synpunkter från en annan företrädare för fyrklövern. Jag talade om den sociala snedrekryteringen. Det är vad min fråga gällde. Kan Tuve Skånberg hitta ett enda ord från utskottsmajoriteten eller i propositionen om den sociala snedrekryteringen, skall jag gärna ta tillbaka mitt påstående om kds villrådighet i denna fråga.
Herr talman! Det står inte ett enda ord i propositionen om att vi inte skall diskriminera de färgade eller diskriminera på grund av klasstillhörighet eller någonting annat, för det är självklart. Det står t.o.m. mindre än ett enda ord. Det som är självklart behöver inte nämnas.

Herr talman! Sedan rättshjälpslagens tillkomst och ikraftträdande den 1 juli 1973 har reformen utvidgats för att i möjligaste mån ge varje individ möjlighet att i princip få sin rättsliga sak prövad. Denna princip är viktig för en rättsstat. Emellertid har samhällets kostnader för rättshjälpen sedan dess blivit allt högre. Under senare år har kostnadsökningen varit särskilt stor. Som mest har kostnaden för rättshjälp genom offentligt biträde ökat. Under åren 1986-1990 har det skett en fördubbling av denna kostnad, närmare bestämt en ökning med 98 %. Bland utskottets ordinarie ledamöter är man överens om att kostnaderna måste minska och bifaller därmed regeringens proposition till största delen. Däremot råder det litet oenighet om var och hur dessa besparingar skall ske. Ny demokrati vill förutom de förslag som anges i propositionen särskilt fästa uppmärksamheten på att vi i dag har många asylsökande i flyktingslussar och förläggningar som uppenbarligen inte kommer att få stanna kvar här i landet sedan deras skäl prövats i utlänningsnämnden i vederbörlig ordning. Enligt Ny demokratis mening är det inte rimligt att bevilja dessa allmän rättshjälp och därigenom belasta rättshjälpen med de höga kostnader som offentligt biträde kostar av allmänna medel. Detta är misshushållning med skattebetalarnas pengar. Bestämmelserna i rättshjälpslagen bör därför ändras i kostnadsbesparande syfte, så att det framgår att allmän rättshjälp och offentligt biträde endast får beviljas om det föreligger synnerliga skäl. Därmed skulle en annan praxis kunna tillämpas än den nuvarande. I nuvarande skrivning i rättshjälpslagen talas det om att allmän rättshjälp ej beviljas utlänningar som varken är eller tidigare har varit bosatta här, om det inte råder särskilda skäl för rättshjälp. Ny demokrati gå längre i ansträngningarna i att hålla ned kostnaderna än vad regeringen har föreslagit. Därför har vi föreslagit att 31 kap. 1 § rättegångsbalken ändras så, att det framgår att rättshjälpskostnader får jämkas eller efterges endast om det är uppenbart att den tilltalade saknar betalningsförmåga. Herr talman! Slutligen vill jag säga att kostnaden för offentligt biträde måste nedbringas. Ny demokrati anser att man borde överväga olika kvalitativa moment. Exempelvis kunde timkostnadsnormen för biträdande jurist vara lägre än för en advokat. Mot bakgrund av att just kostnaden för offentligt biträde ökat så kraftigt kan Ny demokrati tänka sig att rösta med Socialdemokraterna i denna fråga, eftersom dessa har reserverat sig och har uppfattningen att det är angeläget med ytterligare besparingar inom biträdesersättningarna i rättshjälpssystemet. Jag stödjer det som Sigrid Bolkéus sade i sitt anförande angående biträdesersättningarna. Ny demokratis förhoppning är att önskvärda förändringar kan företas utan ytterligare riksdagsbeslut och att regeringen i stället redovisar sina överväganden för riksdagen, förutsatt att riksdagsmajoriteten vid omröstningen beslutar att konkreta förslag skall presenteras av regeringen vilka syftar till ytterligare besparingar i fråga om biträdesersättningen. Herr talman! Vi i Ny demokrati yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 6 samt överväger att stödja Socialdemokraternas reservation nr 7 vid justitieutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Statens bidrag till enskilda för kostnader för rättshjälp är en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Grundtanken bakom denna reglering är att ingen av ekonomiska skäl skall behöva avstå från att tillvarata sina rättsliga intressen. Som alla andra välfärdssystem har rättshjälpen emellertid sedan sin tillkomst år 1973 genomgått en kostnadsexplosion. De senaste åren har kostnadsökningen varit särskilt markant. Riksrevisionsverket har räknat fram att de totala rättshjälpskostnaderna under perioden 1986--1990 1992/93 anvisade riksdagen ett förslagsanslag till rättshjälpen på ca 650 miljoner kronor. Som framgår av propositionen beräknas enligt Domstolsverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 belastningen på rättshjälpsanslaget för innevarande budgetår i själva verket bli över 800 miljoner. Som Sigrid Bolkéus nämnde insåg t.o.m. den socialdemokratiska regeringen att denna utveckling måste brytas. Den gav därför, som Sigrid Bolkéus också sade, i maj 1991 i uppdrag åt Riksrevisionsverket att utvärdera rättshjälpens effektivitet. Vi har också hört att Riksrevisionsverket redovisade detta uppdrag den 1 februari 1992. Därvid gjorde Riksrevionsverket en uppskattning av besparingseffekterna av olika tänkbara åtgärder. Dessutom framhöll RRV att systemets konstruktion medför bristande kostnadsmedvetande och att billigare lösningar inte uppmuntras. Brister i uppföljningen och kostnadskontrollen påtalades. Den proposition som vi nu avhandlar, 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m., innefattar dels ett ställningstagande till Riksrevisionsverkets rapport och de synpunkter som framförts under remissbehandlingen av den, dels ett acccepterande av riksdagens ställningstagande i denna fråga när den senast behandlades i våras. Riksdagen beslutade då i enlighet med utskottets majoritet, bestående av Socialdemokraterna och Ny demokrati, som avstyrkte förslaget att sänka den övre inkomstgränsen för rätt till allmän rättshjälp från sju till fyra basbelopp. Utskottet har nu ställt sig bakom den föreliggande propositionen och anser de föreslagna förändringarna väl avvägda. Förslagen bör kunna medföra besparingar när det gäller rättshjälpen och de är ägnade att öka kostnadsmedvetandet hos såväl den rättssökande som hans biträde. De leder till att de resurser som i dagens samhällsekonomiska läge står till buds kommer att sättas in på de områden där de bäst behövs och komma de människor till del som bäst behöver rättsligt bistånd. Sigrid Bolkéus nämnde också att Socialdemokraterna i stora delar är överens med utskottets borgerliga ledamöter. Förslagen innebär nämligen att de kostnadsfördyringar som uppstår endast i mindre del kommer att drabba de sämst ställda. Vad avser den allmänna rättshjälpens förhållande till försäkringar, som tas upp i en socialdemokratisk reservation, är ju förhållandet det att inga förändringar därvidlag föreslås nu. Av propositionen framgår att vissa, delvis mycket komplicerade, frågor kräver ytterligare överväganden och att fortsatt beredningsarbete pågår i departementet. Det framgår också att en av grundtankarna därvidlag är just den som Sigrid Bolkéus efterlyser, nämligen att rättshjälpssystemet måste utformas så att det garanterar rättvisa mellan dem som har och dem som inte har rättsskydd. Även om rättshjälpen görs subsidiär i förhållande till rättsskyddsförsäkringar kommer ju, enligt propositionen, rättshjälpens karaktär av social skyddslagstiftning att bibehållas. Ett tillkännagivande av något som regeringen redan överväger kan rimligen inte fylla någon funktion. Jag tycker faktiskt att även reservation 2 innebär något av en strid om påvens skägg. Enligt den föreslagna 14 b § skall man ju, om än restriktivt, helt eller delvis kunna efterge såväl grundavgift som tilläggsavgift, om det är uppenbart att den rättssökande saknar möjlighet att betala avgifterna. Skillnaden är ju bara att man frångår nuvarande regler med generell eftergift i vissa inkomstlägen och i stället inför en prövning i det enskilda fallet. Det är ett belopp om 440 kr som vi diskuterar, Sigrid Bolkéus. Jag tror att Sigrid Bolkéus väsentligt överdrev det här problemets vidd. Som sägs i propositionen är det inte troligt att det kommer att bli fråga om någon större övervältring av rättshjälpskostnader på kommunerna i form av socialbidrag.

Det innebär i korthet att för äktenskapsskillnadstaxan timkostnadsnormen har frysts till nu gällande nivå, 712 kr exkl. moms. I brottmål har en sänkning av normen skett till 680 kr exkl. moms. Av propositionen framgår att förslag till ytterligare besparingsåtgärder på detta område utreds vidare. De förslag som dessa överväganden kan leda fram till kräver emellertid inga lagändringar. Nej, tyvärr, Sigrid Bolkéus, har jag inget svar på vad justitieministerns överläggningar med Advokatsamfundet har utmynnat i. Men eftersom utredning fortfarande pågår, utgår jag från att också förhandlingarna med Advokatsamfundet pågår och inte har slutförts. Det är ju här, som Sigrid Bolkéus säger, en svår balansgång. Vi kan inte från riksdagena sida bidra till att timkostnadsnormen sätts så lågt att vi riskerar att få ett A och ett B-lag på det här området. Det är ju redan nu så att skickliga och mycket anlitade advokater över huvud taget inte åtar sig äktenskapsskillnadsärenden eller brottmål, eftersom de inte anser sig ha råd med det. I den mån timkostnadsglidningen skulle vara ett tecken på att det förekommer fusk på området är jag övertygad om att en ytterligare sänkning eller försämring av timkostnadsnormen i så fall inte skulle vara ägnad att komma till rätta med sådant fusk, snarare tvärtom. Utredning pågår, och riksdagen saknar helt och hållet underlag för att fatta något beslut i frågan i dag. Därför måste vi i avvaktan på denna fortsatta utredning nöja oss med de justeringar av timkostnadsnormen som redan skett för 1993. Vad beträffar rättshjälp till utlänningar har justitieministern tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen, varvid även frågan om rättshjälpslagstiftningen kommer att aktualiseras. Detta uppdrag skall redovisas redan vid årsskiftet. Utskottet anser naturligtvis att pågående utredningsarbete bör avvaktas, så att vi får tillräckligt underlag för ett ställningstagande i denna fråga. Slutligen har Sigrid Bolkéus berört frågan om rättshjälpens framtida organisation. I propositionen föreslås en ändring som gör det möjligt för regeringen att låta Rättshjälpsmyndigheten ta över Domstolsverkets uppgifter på detta område. Denna fråga synes vara i huvudsak av administrativ art, och utskottet kan inte se att den är av sådan dignitet att den fordrar särskilt riksdagsbeslut framöver.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

Herr talman! Jag sade inte, Sigrid Bolkéus, att jag inte kunde svara på om det hade pågått överläggningar med Advokatsamfundet. Det framgår av propositionen att så har skett. Vad jag sade var att jag inte i dagens läge kan lämna något besked om hur dessa förhandlingar har avlöpt. Jag tror heller inte att de är slutförda, eftersom utredningen fortfarande pågår. Vad gäller jämkningsregeln och det pedagogiska värdet, Sigrid Bolkéus, finns inte några ''fria'' rättigheter. Vad som står i propositionen är att det av pedagogiska skäl är värdefullt eller nödvändigt att den enskilde själv får stå för en viss del av kostnaderna. Nuvarande system uppmuntrar inte, vilket Riksrevisionsverket påpekar i sin rapport, till något som helst kostnadsmedvetande. Justitieministern gör på något ställe i propositionen en jämförelse med läkar och tandläkarbesök. Även den som för sitt uppehåll är beroende av socialbidrag får själv erlägga en viss avgift varje gång som han går till sin doktor. Det finns högkostnadsskydd och sådant, och det har man byggt in även i det föreslagna systemet för rättshjälp. Jag anser fortfarande att detta tal om att kostnader övervältras på kommunerna är betydligt överdrivet.

Herr talman! Jag har varit verksam i rättsväsendet i 20 år, och jag kan försäkra Sigrid Bolkéus att även jag värnar om rättsäkerheten. I det samhällsekonomiska läge som Socialdemokraterna lämnade efter sig i arv till den nuvarande regeringen finns det inte något område där man kan undgå att leta efter besparingar. Det inser t.o.m. Vänsterpartiet. I den särskilda ekonomiska debatt som anordnades i kammaren för ett par veckor sedan sade Lars Werner, att i detta läge kan inte någon grupp i vårt samhälle påräkna fribrev. Det vore trevligt om den klarsynen kan sprida sig även till Socialdemokraterna. Justitieministern kan naturligtvis inte redan i detta tidiga skede redovisa utfallet av överläggningarna med Advokatsamfundet. Kunde hon det skulle hon inte behöva skriva att detta är något som behöver övervägas ytterligare och att regeringen återkommer på området. Som Sigrid Bolkéus inledningsvis sade, är det ekonomiska läget så kärvt att vi inte hinner avvakta finsnickeriet. Vi är tvungna att redan i dag göra de förändringar som man kan genomföra relativt snabbt utan ytterligare utredande.

Herr talman! Jag noterar av Christel Anderbergs anförande att en utredning beträffande rättshjälp åt utlänningar pågår. Vi i Ny demokrati vill här i kammaren genom våra reservationer markera hur viktig denna fråga är. Det har framförts att man bör söka vinna tid vid voteringen. Vi i Ny demokrati vill i detta sammanhang påpeka att vi självfallet står bakom Ny demokratis reservationer till utskottets betänkande. Men för att spara tid vid voteringen, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 4 och 5. Dessutom överväger vi att yrka bifall till reservation 7, som avgetts av Socialdemokraterna.
Herr talman! Jag kan trösta Karl Gustaf Sjödin med att också regeringen anser att det är synnerligen angeläget att se över frågan om kostnader för offentligt biträde till utlänningar. Det framgår av Riksrevisionsverkets rapport att just den delen står för en betydande del av de stora kostnadsökningar vi haft på detta område under de senaste åren. Detta är en fråga som på intet sätt kommer att fuskas bort. En enmansutredare är tillsatt, och resultatet av den utredningen skall presenteras inom kort, dvs. redan någon gång efter årsskiftet. Jag är övertygad om att vi kommer att få tillfälle och anledning att återkomma till den här diskussionen relativt snart.
Herr talman! Jag är nöjd med svaret, Christel Anderberg. Ny demokrati ser fram emot det förslag som regeringen ämnar lämna i denna fråga.

Herr talman! När den allmänna rättshjälpen infördes 1973 sades det i förarbetena till rättshjälpslagen att syftet var att rättshjälp skulle ges i sådan utsträckning att ingen av ekonomiska skäl skulle vara förhindrad att tillvarata sina intressen. Det var alltså meningen att den allmänna rättshjälpen skulle spela en viktig roll för att främja allas likhet inför lagen. Vad har hänt sedan dess? Rättshjälpen har undan för undan urholkats genom besparingar på anslaget. Rättshjälpsavgifterna har höjts och stora rättsområden har förts bort från rättshjälpen och förts över till försäkringssfären. Taxorna på rättshjälpsområdet har kraftigt urholkats genom att de inte höjts i takt med inflationen. Detta medför att det inte längre är attraktivt bland advokater att åta sig rättshjälpsärenden. På sikt kan detta innebära att rättshjälpsområdet utvecklas till ett slags juridikens B-område. Det förslag som nu behandlas har inte till syfte att komma till rätta med dessa brister. Det innebär i stället ytterligare försämringar, vilket i sin förlängning kan innebära att systemet totalt mister sin funktion. Det senare illustreras bäst genom att departementschefen i propositionen medger att de förändringar som nu är på väg att genomföras, kan få till följd att kostnaderna för rättshjälpen i vissa fall kan få bäras av kommunerna i form av socialbidrag. Det sägs inget om vad man vinner med en sådan kostnadsövervältring. Vad man däremot kanske kan förutsäga är att många människor drar sig för att ansöka om socialbidrag. Därmed mister de kanske möjligheten att hävda sin rätt. Rättsäkerheten står och faller med den ekonomiska situationen. Det har vi fått höra av Christel Anderberg. Hon åberopar vad Lars Werner har sagt om att ingen grupp kommer att lämnas oberörd av krisen. Jag är inte så säker på att Lars Werner då menade dem som behöver rättshjälp för att klara av sina angelägenheter. Herr talman! Ofta när ett domstolsutslag eller en rättegång diskuteras brukar man, ibland kanske med både humor och ironi, höra att Sveriges rikes lag är de rikas lag. Man tar onekligen ett steg i den riktningen genom de föreslagna förändringarna och försämringarna. Jag yrkar bifall till motion 1992/93:Ju9 om avslag på propositionen.

Herr talman! Jag vet inte om John Andersson satt här i kammaren och lyssnade på den ekonomiska debatten. Det gjorde jag. Eftersom Lars Werner sade att ingen grupp kan räkna med fribrev, torde han ha syftat även på dem som söker och behöver rättshjälp, ingen grupp nämnd och ingen grupp glömd. Man spikar inte spikar i några kistor genom det här förslaget, John Andersson. Grundtankarna bakom hela rättshjälpssystemet kommer alltjämt att ligga kvar. Det finns en uttrycklig regel som möjliggör eftergift av grundavgift och tilläggsavgift för den som saknar möjlighet att betala, även om det i propositionen rekommenderas restriktivitet vid sådana prövningar. Minimibeloppet på den grundavgift som vi diskuterar är 440 kronor, John Andersson. Jag tror inte att det är så värst många som behöver gå till socialen enbart för den kostnadens skull. Det är ju så med alla välfärdssystem att om man låter det hela fara i väg, tappar man så småningom förmågan att hjälpa och stötta dem som är i störst behov av hjälp. Vi kan inte pytsa ut litet hjälp till alla medborgare. Vi måste koncentrera begränsade resurser till dem som har de största behoven.

Herr talman! Det är ju inte första gången som besparingar på det här området diskuteras. Om man återkommer då och då med försämringar, blir det ju som i talesättet att droppen urholkar stenen. Vi kommer till slut till en ohållbar situation om man vill upprätthålla allas likhet inför lagen. Hänvisningen till den ekonomiska situationen är en bekräftelse på att rättssäkerheten tydligen hör ihop med den ekonomiska situationen. Om det blir sämre tider tummar man på detta. Blir det bättre tider kan man vara litet generösare. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. När det gäller vad Lars Werner menade med olika grupper, har jag svårt att tänka mig att han menade dem som behöver rättshjälp som en särskild grupp här i samhället. Det borde åtminstone vara ett bevis på motsatsen att jag kan hänvisa till vår partimotion med Lars Werner som första namn. Där yrkar vi avslag på den här propositionen. Jag har svårt att tänka mig att han då menade att även dessa grupper skulle vara med och ta sin del.
Herr talman! John Andersson, den borgerliga regeringen avser inte att på något sätt göra avkall på rättssäkerheten, tvärtom. Om det finns något som mitt parti verkligen har värnat om under årens lopp, är det rättssäkerheten. Samtidigt måste vi konstatera att vi inte kan ha system utan några som helst spärrar. Även Riksrevisionsverket påpekar att det nuvarande systemet är sådant att det inte finns några som helst stimulanser till kostnadsmedvetande. Vi måste på något sätt försöka bygga in kostnadsmedvetandet i systemet. Alla kloka advokater och försvarare diskuterar ett utslag i underrätt med sin klient. De avstyrker från överklaganden i sådana fall där utsikterna att få ändring i högre instans är obefintliga. För närvarande finns det ingen anledning för klienten att lyssna på det örat, eftersom det inte kostar honom något att gå vidare. Han har allt att vinna och intet att förlora. Om han nu själv får bära en del av kostnaden i högre instans finns det anledning att tro att han kommer att lyssna på kloka råd i större utsträckning än i dag. Det förekommer en hel del okynnesöverklaganden, inte minst inom brottmålsområdet.
Herr talman! Det är delikata avgöranden som advokaterna och rådgivarna skall göra i dessa fall. En mindre bemedlad person som skall diskutera en rättegång eller ett tvistemål har mindre möjlighet att föra ärendet vidare. Det är icke likhet inför lagen. Den som har bättre resurser kan själv avgöra om han vill föra målet vidare. I det andra fallet finns inte den möjligheten.
Herr talman! Det är riktigt, John Andersson, att det är mycket delikata överväganden det är fråga om. Jag kan försäkra att ledamöter av Sveriges Advokatsamfund har betydligt bättre grund för att göra dessa överväganden än vad ledamöterna i Sveriges riksdag har i generella ordalag. Jag sade inte att advokaterna skall ge sig in och göra ekonomiska överväganden. Klienten måste naturligtvis själv ta med de ekonomiska aspekterna som en del av sitt beslutsunderlag, när det gäller att överklaga eller inte överklaga. Det enda som advokaten skall göra är att ge goda juridiska råd grundade på sin erfarenhet.
Herr talman! Frågan gäller inte om det är advokaterna eller ledamöterna av Sveriges riksdag som är bättre skickade att avgöra om ett mål skall gå vidare. Frågan handlar om att den människa som vill ha råd för att fortsätta en rättegång eller ett tvistemål skall ha möjlighet till detta oavsett om han har en tunn eller en tjock plånbok. Det handlar inte om huruvida det är ledamöterna av Sveriges riksdag eller advokaterna som skall avgöra den frågan eller vilka av dem som är bättre skickade att göra det. Jag betvivlar inte att advokaterna är bättre i den meningen än Sveriges riksdagsledamöter. Det handlar inte om det.

Herr talman! Vi skall nu behandla en proposition som kommer från Civildepartementet. Den syftar till att öka konkurrensen inom den kommunala sektorn. Den berör framför allt den sociala lagstiftningen. Men propositionen tar även upp konkurrensen inom den kommunala räddningstjänsten och sotningsväsendet. Vi har fått yttranden från försvarsutskottet och konstitutionsutskottet. Herr talman! Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger fram denna proposition när de flesta förslag som den tar upp är föremål för översyn i olika utredningar. Det är så viktigt för regeringen att genomföra privatiseringar att man bortser från att det finns rättsliga oklarheter. Vad är myndighetsutövning? Vad gäller beträffande tystnadsplikt och sekretess när kommunen lägger ut verksamhet på privata entreprenörer? Vi socialdemokrater anser att det är bra med konkurrens inom den kommunala sektorn. Konkurrens kan bidra till att öka effektiviteten, men den måste ske på lika villkor och på ett rättssäkert sätt. Vi kan välja många olika metoder och medel för att uppnå fastställda mål. Produktion av tjänster inom den kommunala sektorn bör därför ske i olika former, t.ex. offentlig, kooperativ eller privat. En rättvis fördelning av service och att utjämna risker mellan individer och livsskeden är några av de mål som styrt den offentliga sektorns uppbyggnad. Målen är politiskt styrda, och ansvaret för att de uppfylls är politikernas. Att en verksamhet bedrivs inom den offentliga sektorn beror i många fall på att det har funnits ett behov av att skydda medborgarna mot marknadskrafternas effekter och för att lösa kollektiva problem på ett samhällsekonomiskt och socialt förnuftigt sätt. För den kommunala verksamhet som inte skall bedrivas i offentlig regi är det extra viktigt att kvalitetskrav läggs fast för att kunna garantera en god vård och omsorg. Därför bör fastslås i lag att all verksamhet som läggs ut på entreprenad skall bedrivas på ett sådant sätt att likställighetsprincipen upprätthålls. Om propositionens förslag genomförs, kan vi få en utveckling mot privata monopol. Det finns inget förslag i propositionen som förbjuder detta. Det finns inte någon sådan bestämmelse i socialtjänstlagen eller tandvårdslagen. Det har funnits tidigare, men tas nu bort. Vi socialdemokrater anser att folktandvården även i fortsättningen skall ha det fulla ansvaret för barnoch ungdomstandvården och för de speciella grupper som har ett stort behov av tandvård. Folktandvården har varit mycket framgångsrik och effektiv. Den har lagt grunden till den goda tandhälsa som finns i dag hos stora delar av befolkningen med hjälp av den systematiskt tandhälsoorienterade barntandvården. Det måste finnas en viss andel verksamhet i kommunal regi om det skall finnas en verklig konkurrens. Konkurrens förutsätter att det finns konkurrenter. I vissa delar av den konmmunala verksamheten kan det bli svårt att få till stånd en konkurrens. Konkurrenterna kommer i alla fall inte att stå i kö i glesbygdskommunerna. Om kommunerna avhänder sig de egna resurserna kommer de att förlora i handlingsfrihet. De förlorar egen kompetens, och de får inte möjligheter att testa entreprenörernas verksamhet mot verksamhet i egen regi. Medborgarnas valfrihet kommer att begränsas väsentligt. Vilken valfrihet gäller för den som önskar kommunal verksamhet om sådan inte finns? Herr talman! Vi vänder oss mot att privat verksamhet forceras fram till varje pris inom kommunerna. Demokratiska spelregler och rättssäkerhet måste beaktas. Hur blir det med offentlighetsprincipen och allmänhetens rätt till insyn? Detta är inte klarlagt. Skall den urgamla rätten för medborgarna tas bort, eller skall medborgarna få samma rätt till insyn i den privata näringsverksamheten? I propositionen aviseras också ett förslag om obligatorisk anbudsupphandling. För oss socialdemokrater är detta otänkbart. Vi reagerar också starkt mot tidigare ingrepp som har skett mot det kommunala självstyret, som t.ex. införandet av fristående skolor. Kommunerna tvingas att lämna bidrag till de privata skolorna, som ofta överkompenseras för sina kostnader. Detta system har kritiserats från en mängd håll, inkl. Vi socialdemokrater slår vakt om den kommunala självstyrelsen. Förslaget om obligatorisk anbudsupphandling skulle också strida mot Jag hoppas att det finns fler partier i denna kammare som slår vakt om den kommunala självstyrelsen. Herr talman! Det som oroar mig mest är ändringarna i speciallagstiftningen. Där finns så mycket som är oklart och oroande. Det gäller t.ex. myndighetsutövning. Det måste klargöras vad som är myndighetsutövning. Det är därför nödvändigt att denna fråga klargörs inom de nu aktuella verksamheterna och att det görs en skillnad mellan vad som är att anse som myndighetsutövning och vad som är andra förvaltningsuppgifter innan förslag till lagändringar över huvud taget övervägs. Socialtjänstkommittén arbetar med att få klarhet i denna fråga. Tidigare var det självklart att utredningen skulle lämna sina förslag innen ändringar företogs. Men så är det inte nu. Nu är det bråttom med tvångsprivatiseringen. Herr talman! En utveckling mot ökad entreprenadverksamhet borde inte drivas fram på detta sätt utan att frågor om sekretess, tystnadsplikt och tjänstemannaansvar har klargjorts, och inte heller utan att de problem som uppstår i fråga om insyn, offentlighet i privata företag noga har utretts och analyserats. JO har redan fått in en anmälan från tillsynsmyndigheten i Gävleborgs län om att kommunerna lämnar ut utredningar om barn som far illa till privata bolag. Tyvärr kommer JO inte att uttala sig i ärendet förrän behandlingen i riksdagen av denna fråga är klar. Men JO:s personliga uppfattning i denna fråga är, enligt en intervju i tidningen Kommunaktuellt, att dessa utredningar är myndighetsutövning och alltså inte får lämnas ut. Men propositionen är oklar, och utskottsbehandlingen har inte heller klargjort frågan. Kommuner utan känsla för de svagaste, där bara penningen gäller, struntar redan i dag i gällande lagar. Med det beslut som de borgerliga, med hjälp av Ny demokrati, kommer att fatta, kommer vi i fortsättningen att få se än mer skrämmande exempel på privatisering av myndighetsuppgifter. Herr talman! Ett annat skrämmande exempel på regeringens okänslighet, eller okunskap, är hur man i specialmotiveringen till förändringen av lagarna kan skriva att administrationen av den sociala verksamheten, t.o.m. individ och familjeomsorgen, kan lämnas över i privata händer. Det s.k. socialregistret är ett av de mest känsliga områdena inom hela socialförvaltningen. Här finns alla uppgifter om människor som har kommit i beröring med socialtjänsten. Var finns skyddet av den personliga integriteten? Hur skall frågan om sekretess och tystnadsplikt lösas? Varför anser inte ni borgerliga att integritetsskyddet är viktigt för de allra svagaste? Är det bristande kunskap som regeringen visar i denna fråga? Det är skrämmande. Herr talman! Innan beslut fattas i denna fråga borde Socialtjänstkommittén, Lokaldemokratikommittén och hälso och sjukvårdsutredningen få slutföra sina uppdrag och sedvanlig remissbehandling ske. Så har inte skett. Propositionen borde inte ha lagts fram. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 6. Med anledning av den tidsbrist som råder avstår jag från att yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5. Men vi socialdemokrater står givetvis även bakom dessa reservationer.
Herr talman! Jag skulle egentligen kunna inskränka mig till att instämma med föregående talare. Det här en en fråga där vi är överens. Jag tänker i det här anförandet yrka bifall till min egen meningsyttring och till de socialdemokratiska reservationerna, inkl. reservation 1 -- som jag har glömt att markera i betänkandet. Jag ser att civilministern är här. Jag antar att anledningen är att hon tänker ge sig in i debatten. Därför anser jag att det kan vara intressant att ställa frågan om konkurrensen är ett sådant viktigt medel för att uppnå ökad effektivitet inom den kommunala sektorn. Jag är nämligen inte så säker på det. Jag tycker att det verkar som om regeringen nalkar sig dessa frågor på ett sömngångaraktigt sätt. Man ser inte vad som egentligen händer ute i kommunerna. Det är väl inte så säkert att samma ekonomiska principer som gäller för kaviar, falukorv, hårt bröd och mjölk är de som är mest tillämpbara för socialtjänst, hälso och sjukvård, tandvård osv. Det är möjligt att andra principer gäller där. Jag är inte alls övertygad om att det är den ökande konkurrensen som är lösningen på problemet. Det finns en skrämmande tendens i dag till att inte över huvud taget tala om verksamheten i sig, utan det handlar om former, regler och ekonomiska styrmedel. Man skulle kunna befinna sig i vilket företag som helst -- det låter likadant. Det är fråga om samma blädderblock, och det är samma komkurrens som skall frälsa alla. Men verkligheten är en annan. Mycket av den verklighet som vi ser omkring oss i dag präglas av en utveckling med ökade klyftor. Inom många kommuner och landsting fungerar över huvud taget inte de principer som jag har tagit upp. Det finns fler exempel på det. I Stockholm har fall inom äldreomsorgen uppmärksammats, där den privata verksamheten inte har hållit måttet vad gäller kvalitet. Det finns landsting där verksamheter har gått i konkurs. Det finns många exempel som visar att detta system inte är särskilt lyckat. Jag kan inte förstå varför man går ut med en så pass tunn proposition och trycker på för en utveckling av detta slag. Det är ju tydligt att det inte är så många som är intresserade. Då skulle det redan ha varit gjort. Alla möjligheter står till buds med den lagstiftning som finns i dag. Det finns inga förbud. Propositionen och de föreslagna lagändringarna innebär att öppna dörrar slås in. Det finns inte i dag några hinder för det som regeringen så hett eftersträvar, nämligen en privatisering av de verksamheter som i dag ligger på kommunerna. Jag kan inte se varför regeringen lägger fram detta förslag, förutom att det skulle handla om en politisk markering, att man ytterligare vill understryka vad som sades i regeringsförklaringen. Det är någon form av pseudoverksamhet. Det för mina tankar till att man genom ord, nya lagar och propåer vill åstadkomma det man inte kan åstadkomma i verkligheten. Men det är uppenbart att det går trögt i verkligheten. Det är också uppenbart att många människor i dag är missnöjda. Om man nu vill genomdriva en privatisering, måste meningen också vara att riva ner det generella tänkandet inom välfärdssystemen och att plånboken skall vara avgörande då människor vill ta dessa tjänster i anspråk. Annars skulle man, vad jag förstår, göra på något annat sätt. Detta är en utveckling som i varje fall inte tilltalar mig. Jag tror inte att den tilltalar särskilt många. Jag tror inte att en majoritet i landet har tänkt sig att vi skall ha en samhällsutveckling där privatisering leder till en stor skiktning, att vi från början skall veta att tjockleken på plånboken avgör vilken typ av vård och omsorg man kan få. Om det inte är det regeringen vill, vore det intressant att veta hur regeringen har tänkt sig undvika den segregation som följer. Det finns ju inte inbyggt i förslagen, varken de som förs fram i dag eller de som förts fram tidigare, några som helst försäkringar för att utvecklingen inte blir av detta slag. Vi kan se hur det har fungerat i verkligheten, i andra länder. Det finns inte några kvalitetskontroller. Vi kan se en utökning av antalet uppgifter som läggs på kommunerna. Samtidigt dras pengar in. Det gör att det inte är möjligt för kommunerna att fullgöra dessa uppgifter. Om ansvaret skall delegeras, måste det också följas upp. Det är också huvudpoängen med en rättighetslagstiftning, som jag talar om i min meningsyttring. Jag är medveten om att det kolliderar med det kommunala självstyret. Det är också vad majoriteten av utskottet säger. Därför vill man inte gå in på det, utan man vill utreda det mera. Jag kan inte se vitsen i att det skall skilja sig så mycket mellan olika kommuner vad gäller taxor för äldreomsorg och barnomsorg, socialhjälpsnormer osv. Det är att driva det kommunala självstyret in absurdum. Då hamnar vi till slut i en situation där medborgarna åtminstone tre gånger om året får lov att se efter vilken politisk karta det är som gäller i kommunen, vilken färg den har, och fundera över på vilken sida av kommungränsen man skall bosätta sig osv. Det kan ses som något positivt, att man med fötterna skall kunna avgöra vilken politik man vill stödja. Jag tror dock att det är ganska få som har ett socialt liv som innebär att de är villiga att ranta runt, för att uppsöka den kommun i vårt stora, avlånga land där det är billigast och bäst. Det är kontentan av att driva konkurrensen till ända, så att säga. Jag tror inte att vi fungerar så som samhällsvarelser. Jag tror att vi som sociala individer har ett stort behov av en grundtrygghet som finns i vår vardag. Där finns omsorgen om våra barn, våra gamla och oss själva, när vi blir sjuka. Den är viktig att upprätthålla generellt. Det är viktigt att alla är med och betalar, så att den som behöver vård en dag skall få den vård han vill ha, oavsett tjockleken på plånboken. Propositionen är ytterligare en markering som innebär att vi inte skall ha ett sådant samhälle som jag talar för. Nu skall det vara nytänkande. Jag ser att det leder till ökade klyftor. Det är kontentan av det hela. Jag tycker att det är trevligt att civilministern är här. Jag förväntar mig att få klara besked om hur man har tänkt sig att i framtiden upprätthålla en jämn kvalitet som är lika för alla, hur man skall undvika en segregation som innebär att plånbokens tjocklek avgör kvalitet och tillgång över huvud taget. Det är angelägna uppgifter. Det vore bra att få svar på det. Med detta vill jag yrka bifall till min meningsyttring och till reservation 1 från Socialdemokraterna.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

Utvecklingen rent allmänt i det svenska samhället och även internationellt går mot ökad valfrihet, alternativ och sund konkurrens. Kvaliteten är viktig i detta sammanhang. Vi menar att det är genom alternativen som man kan förbättra kvaliteten. Man kan på ett bättre sätt tillgodose de olika människornas alldeles speciella behov. Det ger också en bättre stimulans för dem som arbetar inom de viktiga områdena i den sociala sektorn. Det är det område vi behandlar nu, och det finns anledning att understryka det jag här har sagt. Vi har erfarenheter av det. En bättre kostnadseffektivitet behöver vi också i olika sammanhang. Från utskottsmajoritetens sida tillstyrker vi propositionen och argumenterar för den, för att vi skall få alternativ. Det innebär inte i sig en kritik mot nuvarande verksamhet och dem som arbetar inom dessa viktiga områden i dag. De gör värdefulla insatser. Men valfriheten är positiv också för de anställda. Det är angeläget att understryka i detta sammanhang. Vi menar att inriktningen skall vara mera och bättre vård och omsorg inom ramen för de disponibla resurserna. Vi vet att de inte är obegränsade. Vi måste utgå från den enskildes behov. Det är intressant att konstatera att detta är en revolutionerande tanke i förhållande till det synsätt som Anita Persson och Gudrun Schyman har stått för tidigare. Tidigare har det varit så att man har menat att andra människor skall stå för det goda tyckandet, inte den som själv behöver vård eller omsorg. Vi vill vända på det. Vi litar på de enskilda människorna och vill att de skall få större möjligheter till inflytande och ökat självbestämmande. Alternativen har kommit för att stanna. Vi kan ta barnomsorgen eller äldreomsorgen som exempel. Vi är där på väg mot olika alternativ. Det har visat sig att alternativen är positiva för de handikappade. Hemtjänsten är ett annat område. Jag kan peka på att man i Jönköpings kommun i bred enighet har fattat beslut om att skapa alternativ i hemtjänsten. Varför har en bred enighet i Jönköpings kommun fattat detta beslut? Det är givetvis för att man på ett bättre sätt vill slå vakt om de människor som behöver hemtjänst. Man gör det inte för att lägga krokben för dem och för att se till att de får det sämre, utan målsättningen är, utifrån det nästan enhälliga fullmäktigebeslutet, att genom valfrihet och alternativ skapa något som är bättre för de enskilda människorna. Om man analyserar barnomsorgen -- där vi egentligen har kommit längst -- finner man att vi har väldigt många alternativ. Från början gick det utomordenligt trögt, inte minst i denna kammare. Vi kan minnas hur Uppsalamodellen med föräldrakooperativ diskuterades och hur den dåvarande regeringen ville förbjuda föräldrakooperativen i Uppsala. Nu finns valfriheten för barnfamiljerna att välja alternativ. Vem vill i dag förbjuda alternativen inom barnomsorgen? Det önskemålet har ingen framfört, inte ens Gudrun Schyman. Om det hade varit så förskräckligt med alternativen, hade givetvis motioner i anslutning till den här propositionen väckts, i vilka man hade begärt förbud mot alternativen. Det finns emellertid inga sådana motioner. Man vågar nämligen inte väcka den typen av motioner, därför att man vet att väldigt många har valt bland alternativen därför att alternativen är bra. Hur långt har vi då kommit när det gäller alternativ på olika områden? Uppfattningarna är olika. Om vi läser en departementsrapport från oktober 1992 finner vi att det inledningsvis står: Vård och omsorg bedrivs i dag huvudsakligen i offentlig regi. Detta är ett faktakonstaterande. I Socialdemokraternas reservation står det: ''Risk finns för en utveckling mot privata monopol---.'' Jag skulle vilja fråga Anita Persson: Hur många eller hur få alternativ behövs det för att Socialdemokraterna skall se monopolrisken? Vi har ju bara kommit en liten bit på väg när det gäller alternativen. Då flaggar Socialdemokraterna för risken för privata monopol. Det här är ett mycket märkligt sätt att argumentera. Anita Persson har stått här i talarstolen och talat sig varm för det kommunala självstyret. Samtidigt tror hon inte att kommunerna själva skall kunna bedöma hur mycket man skall ha kvar i egen regi kontra privat verksamhet, för att slå vakt om kommuninvånarnas intresse. Jag har varit kommunalpolitiker, och jag tror att den typen av bedömning görs i varje kommun. Det är emellertid ingen risk för att det i dag finns för stor valmöjlighet för kommuninvånarna, utan den är för liten. Jag kan även dela Anita Perssons uppfattning att det inte är bra med monopol, oaktat de är kommunala, offentliga eller privata. Monopol skall vi i det här sammanhanget hjälpas åt med att motarbeta. Det här med tandvården är intressant. Anita Persson säger: Vi vill slå vakt om landstingens goda ambition när det gäller en bra tandvård. Landstingens ambition är hög och tandläkarnas ambition är hög. Varför vågar ni socialdemokrater inte ge familjen litet större frihet när det gäller rätten att välja tandläkare åt barnen? Det är väldigt talande. Man ser här skillnaden i hur Anita Persson och utskottsminoriteten kontra utskottsmajoriteten ser på den enskilde och på familjen kontra kollektivet. Vi underskattar inte kollektivets ansvar inom ramen för en förändring i en tandvårdslag. Vi vill emellertid också på detta område ytterligare betona familjens valfrihet och ansvar. I samband med en förändring är det alldeles klart att en del problem uppstår -- konstigt vore det annars. På många områden har vi brist på erfarenhet. Det finns ett naturligt motstånd mot alternativen. När vi ändå gör en avvägning mellan fördelar och nackdelar, har vi sett att fördelarna i mycket stor utsträckning överväger. Då uppstår frågan: Varför lägger regeringen nu fram en proposition, och varför tillstyrker utskottsmajoriteten denna proposition? Vi anser att det helt enkelt är angeläget att klarlägga nuvarande rättsläge och situation. I propositionen läggs konkreta förslag om ändringar fram som innebär att lagen förtydligas och att nuvarande ordning klargörs. Lagrådet säger: Lagrådet har beaktat att lagförslagen inte innebär någon principiell utvidgning av utrymmet för anlitande av privata entreprenörer, utan kan närmast ses som ett förtydligande av den ordning som gäller redan i dag. Gudrun Schyman: Varför vill inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vara med om att ytterligare förtydliga den ordning som redan i dag gäller? Det är vad det handlar om! Det är alldeles klart att inte alla frågor är lösta. Det har sagts från både regeringens och utskottsmajoritetens sida. Än en gång vill jag hänvisa Lagrådet när det gäller synen på sekretessen och andra frågor som faktiskt ännu inte är lösta: Något hinder mot att genomföra det nu remitterade lagförslaget innan en sådan översyn slutförts kan dock inte anses föreligga. Lagrådet klargör detta således mycket tydligt. Indirekt säger Lagrådet att det här förtydligandet behövs. Det faktum att vi inte har alla problem klara för oss och lösta innebär inget hinder för att ta steget till att på det här området stärka rättssäkerheten. Sammanfattningsvis vill jag säga att regering och utskottsmajoritet är angelägna om att på det här området stärka rättssäkerheten och att se till att nuvarande ordning också tillämpas i gällande lagstiftning. Anita Persson säger att det är anmärkningsvärt att man tillstyrker propositionen. Jag tycker att det är mer anmärkningsvärt att man avstyrker den. Så går jag vidare till några svar på direkta och indirekta frågor. När det gäller myndighetsutövningen har regeringen i propositionen gjort klarlägganden. Det går inte att delegera myndighetsutövningen, sägs det. Det sägs också att Socialtjänstkommittén skall komma med ytterligare klarlägganden. Vi skall därför inte vänta med att fatta beslut om det som vi i dag kan fatta beslut om. När det gäller frågan om sekretess och tystnadsplikt ligger det en lagrådsremiss inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett färdigt förslag är framlagt som innebär att sekretessen stärks och att tystnadsplikt och integritetsskydd införs på hela det sociala området som omfattas av socialtjänstlagen. Lokaldemokratikommittén arbetar med frågorna om insyn och offentlighet. Likställighetsprincipen är viktig. Det åvilar kommuner och landsting att se till att likställighetsprincipen uppfylls i samband med att ett ansvar läggs ut på entreprenad, vilket bl.a. Konkurrenskommittén mycket klart har slagit fast. Likställighetsprincipen skall nämligen även i dessa sammanhang gälla. Det finns således vissa saker som i dag inte är fullt klarlagda. Det arbetas emellertid med dessa frågor, och det finns tidsuppgifter om hur snabbt arbetet kan utföras. Detta motiverar emellertid inte att vi skulle avstå från att ytterligare lagreglera hela området. Det är en utomordenlig inkonsekvens, en politisk saltomortal, i Anita Perssons och utskottsmajoritetens sätt att resonera. Det sägs att man visserligen inte kan säga ''nej'' till alternativen -- alternativen måste fortsättningsvis vara kvar -- men ändå är man inte beredd att lagstifta om gällande ordning. Ni anser att man fortfarande skall arbeta inom ramen för den tingens ordning som i dag gäller. Det mest konsekventa hade varit att ni lagt fram ett förslag om förbud när det gäller den formen av verksamhet, i stället för att fortsätta med den oklarhet som råder. Utskottsmajoritetens text och propositionen klarlägger en del av de oklarheter som har kritiserats. Det är intressant att lyssna både till Anita Persson och till Gudrun Schyman. Anita Persson säger att det här innebär en väldig utvidgning av hela det principiella området, och Gudrun Schyman konstaterar att öppna dörrar slås in och att det här aldrig hade behövt göras, eftersom föreslagna åtgärder ändå kan vidtas. Ni måste bestämma er för vilken planhalva på det här området som ni skall spela på. Från utskottsmajoritetens sida har vi ambitioner. Både Anita Persson och Gudrun Schyman har rätt så till vida att vi också på det sociala området kommer att arbeta vidare för alternativ. Men för att vi skall kunna arbeta vidare med alternativ måste vi stärka rättssäkerheten. I propositionen tar vi ett steg i den riktningen, och sedan utreds frågorna när det gäller andra områden. Vi måste se till att de här besluten fattas så snabbt som möjligt. Till Gudrun Schyman vill jag säga att det har visat sig vara positivt med konkurrens för korvar, kaviar och annat. Gudrun Schyman gjorde en jämförelse mellan kaviar och socialt arbete, men det gör inte jag. Jag kan ändå slutgiltigt konstatera, och ställa frågan: Om det visar sig att det är bra för falukorven med konkurrens, vad är det då som säger att det skulle vara negativt för den gamle att kunna välja vård och omsorg i olika omfattning? Vänstern och Gudrun Schyman för ett märkligt resonemang när de säger att det är viktigt att ha valfrihet och kvalitet när det gäller vilken korvbit man skall lägga i stekpannan, men när det gäller vilken vård och omsorg de gamla skall få är det vi politiker som vet bäst. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till propositionen, hemställan i utskottsmajoritetens betänkande och avstyrkan på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag blev förvånad när jag lyssnade på Göte Jonsson. Visst borde vi vänta. Vi brukar ju vänta på utredningar som arbetar innan vi fattar nya beslut här i riksdagen. Göte Jonsson och jag har suttit i kammaren under ganska många år, och under den tiden har jag inte varit med om att vi fattat beslut på det här sättet. I regel hänvisar vi alla motioner m.m. till utredningar, därför att det är så viktigt att klarlägga de olika problem som finns. Vi har i flera motioner sagt att nuvarande rättsläge måste klarläggas. Det började med att vi upptäckte att rättssäkerheten var oklar när det gällde barnomsorgen, och vi tog sedan upp det vid den allmänna motionstiden. Ändå har ingenting hänt. Göte Jonsson säger också att kvaliteten inom den privata verksamheten är bättre än inom den kommunala verksamheten. Hur skall vi kunna kontrollera det, när vi inte har någon insyn i den privata verksamheten? Det är ett av de stora problemen. Valfrihet är positivt för de anställda, säger Göte Jonsson. Ja, det kan det vara, men det finns mycket positivt för de anställda inom den kommunala verksamheten också. Vilket inflytande har människor i den privata verksamheten? Varken föräldrar eller anställda har något större inflytande. När det gäller hemtjänsten väntar vi på LSS, dvs. en lag om personlig assistent, som man själv skall kunna välja. Det är ett bra initiativ som nu tas, men det är inte något nytt -- vi har i många år tyckt att det skulle vara bra. Jag är glad att det nu kommer i handikappropositionen. Göte Jonsson säger vidare att det är fråga om frihet att välja alternativ inom barnomsorgen och att det är bra att föräldrarna nu får det. Vad är det då för frihet för många föräldrar? Jo, valfriheten består i att de kan starta föräldrakooperativ när det inte finns plats inom den kommunala verksamheten. Det är så läget är i dag -- även om föräldrakooperativ kan vara bra för många människor. Om glesbygdskommuner lägger ut all sin verksamhet på entreprenad, blir det då inte privata monopol? Då finns ju ingen kommunal verksamhet. En del kommuner har försökt satsa på det, t.ex. Åre kommun. Göte Jonsson tar också upp tandvården för barn, och den är viktig.
Herr talman! Ni inom socialdemokratin resonerar på det här sättet: Vi skall ha allt, annars skall vi inte ha någonting. När hände det att vi fattade beslut utan att hela fältet var klarlagt? Ja, det har hänt många gånger att vi har fått hänskjuta vissa delar till ytterligare utredningar. Jag måste än en gång hänvisa till vad Lagrådet säger, nämligen att propositionen innebär att vi i lag förtydligar den ordning som gäller. Då måste Anita Persson välja: antingen vill hon lagreglera den ordning som gäller, vilket vi vill, för att få alla problem lösta -- det ökar rättssäkerheten -- eller också vill hon inte lagreglera men ändå köra vidare med den ordning som gäller. Jag kan inte begripa hur Anita Perssons förslag juridiskt skulle innebära större rättssäkerhet än majoritetens förslag. Det är givetvis precis tvärtom. Annars skulle Lagrådet ha sagt ifrån, att det här innebär en försämrad rättssäkerhet. Lagrådet har dock tillstyrkt en lagreglering utifrån nuvarande ordning. Sedan frågar Anita Persson hur det går i glesbygden om man lägger ut all verksamhet på entreprenad. Jag har ingen anledning att misstro politiker i glesbygd, så att de skulle skapa nya monopol, lika litet som jag har anledning att tro att man gör det i stora städer. Det är intressant, eftersom Anita Persson tar upp ett annat ämnesområde, nämligen rätten att välja skola. Det har visat sig att möjligheten att välja skola och skolpengen har varit något positivt för just glesbygdsskolorna. Det kan vara precis likadant inom äldreomsorgens område, dvs. att man kan slå vakt om sitt ålderdomshem. Anita Persson. Ja, valfriheten är större i dag än den var vid den tidpunkt då Socialdemokraterna sade nej till föräldrakooperativ enligt Uppsalamodellen. Ni har hela tiden flyttat fram positionerna -- jag är tacksam för det. Sedan har vi ändå inte total valfrihet. Det är en massa faktiska problem som lägger hinder i vägen för valfriheten, men det är ingenting som motiverar att vi skulle säga nej till valfriheten som princip och arbetande metod. Om vi säger nej blir det ännu färre som får valfrihet. Vi måste i stället öppna för alternativen, för att flera skall få den valfrihet som de behöver. Jag sade att jag inte kritiserar dem som arbetar i offentlig vård -- jag var angelägen om att säga det. Jag sade inte att kvaliteten är sämre i offentlig vård. Vad jag sade var att vi har anledning att tro att vi totalt kan öka kvaliteten genom alternativ, just därför att olika verksamheter arbetar på olika sätt; man drar lärdom av varandra. Därför är alternativen viktiga ur kvalitetssynpunkt.
Herr talman! Göte Jonsson sade helt klart att kvaliteten är bättre inom den privata verksamheten, även om han inte rackade ner på den kommunala. Ja, Lagrådet har sagt att man kanske löser problemen med det här förslaget, men andra jurister anser inte det. JO är t.ex. mycket osäker vad gäller myndighetsutövandet, sekretessen och tystnadsplikten. Chefsjuristen på Kommunförbundet vet inte helt klart vad som gäller för offentligheten och sekretessbeläggningen inom den privata verksamheten. Man kan alltså inte gå in och titta på den privata sidan. Där gäller ingen offentlighetsprincip och ingen allmänhetens rätt till insyn. Vi brukar inte behandla förslag på det här sättet, Göte Jonsson, innan sådana här frågor är klarlagda. Det är mycket viktiga frågor, i synnerhet när man går in och rör vid den sociala lagstiftningen. Som jag sade tidigare, gäller det framför allt förslaget om att lägga ut socialregistret på privatpersoner. Det är så orimligt att över huvud taget föreslå någonting sådant! Vilket integritetsskydd finns det för den mest utslagna personen, om detta register skall läggas ut till människor som skall driva en verksamhet med vinst? Hur skall det gå till? Det är ofattbart att det skall gå att klara handläggningen av sådana här frågor. Jag kan inte förstå hur regeringen kan lägga fram det förslaget, men vi kanske får ett klarläggande från civilministern. Jag tycker också att det är bra att hon är här i dag.

Herr talman! När det gäller frågan om att avvakta eller inte, har vi rett ut begreppen. Vi har olika uppfattningar. Jag hävdar fortfarande att vi står på den mest rättssäkra sidan, utifrån det förslag som ligger i propositionen. Jag säger inte att kvaliteten generellt är bättre i privat vård -- det kan man inte säga. Men vi har anledning att tro att kvaliteten generellt höjs om vi får konkurrens och alternativ. Vi har bl.a. sett det i barnomsorgen, där det har varit positivt. JO är osäker, säger Anita Persson. Jag vill understryka att det inte var JO som uttalade sig i tidningen Kommun-Aktuellt, utan det var en ämbetsman på JO. Det är en stor skillnad -- det är viktigt att klarlägga detta. JO i sin ämbetsutövning har däremot via en skrivelse hänvisat just till den proposition som Anita Persson kritiserar. När det gäller sekretessen sade jag att den frågan kommer att lösas i lagrådsremissen om LSS. Det finns vissa oklarheter beträffande myndighetsutövningen, och Socialtjänstkommittén skall titta på det. Men det tar drygt ett år innan kommittén är färdig, och majoriteten menar då att man inte kan vänta med att lagreglera hela fältet och andra viktiga områden, bara därför att vi inte fullt ut har löst frågan om myndighetsutövningen. Det gäller verkligen för kommunerna att vara aktsamma i de sammanhangen. Det är samma sak med offentlighetsprincipen, dvs. att det ankommer på kommunerna att bl.a. i avtalen se till att det fungerar. Sedan sade Anita Persson att de som väljer alternativen inte har någon valfrihet, och hon frågar vad de skall göra. Fördelen med ett alternativ som drivs ideellt eller privat är att förutsättningen för att det skall verka vidare är att det fungerar bra. I annat fall får man inte några kunder. Om det bara finns monopol, privata eller kommunala, minskas valfriheten och man tvingas välja även sådana alternativ som man inte trivs med. Det är bl.a. detta som gör att det är så angeläget att få fram fler alternativ också på det sociala området. På så vis kan vi öka tryggheten. Där tror jag att Anita Persson och jag har precis samma uppfattning. Jag ifrågasätter inte hennes och Socialdemokraternas trygghetsambition. Vi har däremot litet olika syn på hur en bättre trygghet skall uppnås.
Herr talman! Det som Göte Jonsson sade sist är alldeles riktigt. Vi har olika syn på hur man skall uppnå den sociala tryggheten, vem som skall få tillgodogöra sig den och på vilka villkor. Det är det som det handlar om. Jag tror inte heller att Göte Jonsson inte tycker att det skall finnas social trygghet, vård och omsorg, men vi har olika syn på hur det skall fungera, organiseras och framför allt finansieras. Där går det en skiljelinje, och den är ideologisk. Om vi tycker att det skall vara lika för alla den dag som vi behöver vården och omsorgen, så organiserar vi det på ett sätt. Om vi tycker att det är, som Göte Jonsson säger, familjens angelägenhet organiserar vi det på ett annat sätt. Det är precis den skiljelinjen som finns i den här frågan, även om jag tycker att den är ett substitut för något annat. Jag vidhåller att det här är att slå in öppna dörrar. Varför förtydliga den ordning som nu gäller, frågar Göte Jonsson. Jag vet inte. Jag tycker att det hade kunnat gå bra att fortsätta ändå. Jag kan bara se att det här är ytterligare ett uttryck för att befästa det systemskifte som man vill genomföra och på olika sätt ''pusha'' på en utveckling, som tydligen i sig själv går trögt. Vad är det för skillnad på korv, kaviar och människor, frågar Göte Jonsson. Jag tycker att det är en stor skillnad, och man skall också kunna se den och diskutera och behandla korvar, kaviar och människor på olika sätt. När jag blir sjuk är inte min första tanke att det nu gäller alternativ, sund konkurrens och valfrihet. Den dag jag vaknar med 39 eller 40 graders feber undrar jag hur jag fort får tag i en läkare. När min mamma som är 78 år, och i vanliga fall är en pigg pensionär, ligger hemma i lunginflammation, gäller min första tanke inte valfrihet och sund konkurrens. Jag tänker i stället på hur det fungerar ute hos henne i Täby. Det visar sig att det inte fungerar alls. Kommunen har tagit över. Den är borgerlig så det bara brakar om det. Täby har den lägsta kommunalskatten och snart den sämsta servicen. Man tycker att det är familjens angelägenhet. Det är väldigt trevligt för min mamma som är 78 år och bor ensam. Man får välja hur man skall hantera saker. Jag tycker att det sätt på vilket man hanterar korv och kaviar går an. Det kan vara en finess i att jag kan köpa olika korv och kaviar med olika innehåll till olika pris. Men jag vill ha en sjukvård som fungerar för alla. Jag vill ha en barn och äldreomsorg som är lika. Det finns en stor poäng i att organisera och finansiera på ett sådant sätt att vi delar på bördorna. Detta är en konstruktion byggd på politiska värderingar om jämlikhet och alla människors lika värde.
Herr talman! Jag delar Gudrun Schymans uppfattning att det handlar om ideologi och principer. Gudrun Schyman säger att det skall vara lika för alla. Jag delar den uppfattningen i sig. Frågan är dock vad vi lägger in i begreppet ''lika för alla''. Det är det som är det intressanta. Med lika för alla menar jag inte detsamma som likriktning för alla. Lika för alla innebär att man har samma möjligheter. Man skall t.ex. ha samma valmöjligheter inom olika områden. I dag har vi begränsade valmöjligheter. Tänk om det i stället i Täby, Gudrun Schyman, hade funnits flera alternativ än det kommunala. Då hade Gudrun Schymans mamma befunnit sig i en bättre situation än vad hon gör i dag. Vi har aldrig förordat något annat än solidarisk betalning på det sociala området. Det har vi klart sagt. Däremot har Gudrun Schyman hela tiden motarbetat den solidariska betalningen med motiveringen att man får betala själv om man vill välja ett privat alternativ. Från samhällets sida skall vi alltså inte subventionera privat verksamhet. I Gudrun Schymans idévärld finns det sannerligen ingen likhet för alla. Det är tvärtom så att likheten finns inom ramen för de politiska beslut som Gudrun Schyman har varit med om att fatta när det gäller begränsningen av valfriheten. Gudrun Schyman och jag har olika uppfattningar rent ideologiskt. Jag delar Gudrun Schymans uppfattning att det skall vara solidarisk betalning. Jag delar däremot inte hennes uppfattning att det skall vara monopol. Jag tror faktiskt också på familjen i olika sammanhang när det gäller möjligheten att välja barnomsorg, vård och annat. Det bygger dock på att vi politiker har skapat förutsättningar för familjen att göra dessa val. Den proposition som vi nu diskuterar är ett led i riktningen att skapa förutsättningar för familjen att göra sina egna val utifrån ett likaberättigande när det gäller valfrihet och betalningsansvar.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara mycket bra om Göte Jonsson preciserade vilka delar av familjen som det handlar om. Det handlar nämligen om kvinnorna. Vården och omsorgen har skötts av kvinnor, obetalt och osynligt innanför familjens fyra väggar. Det är detta som man nu lanserar från Moderaternas sida med Mats Svegfors på Svenska Dagbladet som förespråkare. Kvinnan skall återta makten i familjen. Det låter trevligare när det uttrycks på det sättet. Men det handlar om det faktum att kvinnorna är den sociala välfärdens stötdämpare. Vi skall i olika konjunkturlägen åka in och ut från spisen och ta hand om de gamla och sjuka. Detta nödvändiga och mycket respektabla arbete -- vård och omsorg -- skall göras. Män och kvinnor skall dela på uppgiften på alla sätt. Vi skall också dela på uppgiften när det gäller finansieringen. Det finns en mycket stor poäng i detta. Det är min grundläggande inställning till dessa frågor. Begreppet ''lika för alla'' innebär för mig inte lika valmöjligheter. Det innebär i stället att t.ex. jag och Göte Jonsson skall ha precis samma möjlighet att få en bra vård och omsorg. I ett läge då jag, min mamma eller mina barn behöver vård och omsorg handlar det inte om att det skall finnas tio verksamheter att välja mellan. Det handlar om att det skall finnas någon verksamhet som är bra. Det är det viktiga. Om vi skall diskutera detta i ekonomiska termer, bygger synsättet att man skall ha fem, tio eller femton verksamheter att välja mellan på en situation där det finns överproduktion. Man kan ha en sådan situation när det gäller produktion av varor, av t.ex. korv och kaviar. Det är okej att det finns litet för mycket så att vi kan välja. Men när det gäller samhällsnyttigheter som utgör fundamenten för våra liv måste man vara litet mera seriös i sin diskussion.
Herr talman! Jag ser inte kvinnan som en stötdämpare vid köksspisen. Jag ser tvärtom kvinnor och män som likställda i det här sammanhanget. Varför hamnar kvinnan lättare vid spisen, Gudrun Schyman, om vi har alternativ i vård och omsorg än om vi inte har det? Risken för kvinnan är snarare större i ett monopolistiskt samhälle än i ett pluralistiskt. När grunderna börjar svikta i det monopolistiska samhället kommer de som drabbas av detta problem att drabbas hårdast. Om en grund sviktar i det pluralistiska samhället blir effekten betydligt mindre. För kvinnorna är alternativen verkligen en fördel. Huruvida man själv vill ta hand om sina barn eller inte får familjen avgöra. Jag har därvid en betydligt mera radikal syn på kvinnan än vad Gudrun Schyman har. Jag tror nämligen att kvinnan i familjen är lika stark som mannen. Det är min utgångspunkt. Jag tror att de båda kontrahenterna i ett äktenskap eller ett samboförhållande själva kommer överens om hur de skall ordna barnomsorg, arbetsfördelning och inkomstintjänande. Personligen står jag faktiskt för denna kvinnosyn. Jag vet att Gudrun Schyman har en annan syn på dessa frågor. Gudrun Schyman säger vidare att det är svårt att skapa alternativ inom välfärdsområdet. Jag delar Gudrun Schymans uppfattning på den punkten. Det är svårt. Men det faktum att det är svårt innebär inte att vi inte skall arbeta i den riktningen för att människor skall få det bättre. Enligt min uppfattning skall alla ha möjlighet att välja en god vård och omsorg. Då blir man som regel mera tillfredsställd. Det ligger väldigt mycket psykologi i att man själv får göra sitt val. Därigenom upplever man tillvaron som tryggare.

Herr talman! Göte Jonsson har på ett utomordentligt sätt fört regeringens talan i det här ärendet. Jag kan egentligen säga som Gudrun Schyman sade till Anita Persson. Jag kan instämma i det han har sagt. Eftersom jag är apostroferad vill jag ändå göra några principiella markeringar. De områden som kommunerna och landstingen ansvarar för har mycket stor betydelse för vår välfärd. Men de tar samtidigt i anspråk en stor del av våra gemensamma resurser. Det gäller inte minst inom de områden som vi har diskuterat i dag -- socialtjänsten, hälso och sjukvården och tandvården. Samtidigt som samhället har ett ansvar för att medborgarna erbjuds en god vård och omsorg ställs också kravet att de resurser som den offentliga sektorn förfogar över skall utnyttjas så effektivt som möjligt. Redan i regeringsförklaringen 1991 markerade vi vår ståndpunkt. Vi sade inte att vi vill ta bort offentlig kontroll och finansiering. Men vi vill skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra som en del i förnyelsen av de olika välfärdssystemen. En annan viktig del i den här processen är att utöka valfriheten för den enskilda. Man skall öka dels effektiveten, dels valfriheten. Detta möjliggörs bäst om olika producenter tillåts att konkurrera med varandra. I många kommuner och landsting pågår redan i dag ett intensivt förändringsarbete. Men det råder samtidigt stor osäkerhet på många håll om vilka möjligheter som står till buds på det här området. Därför tycker regeringen att det är angeläget att undanröja de oklarheter som kan finnas i fråga om möjligheterna att lägga ut verksamheten på entreprenad. Med de lagförslag som har presenterats i proposition 1992/93:43 vill vi tydliggöra att entreprenader är tillåtna i verksamheter som inte innefattar myndighetsutövning. På så sätt vill vi skapa förutsättningar för kommuner och landsting att öka andelen anbudsupphandlingar i sin verksamhet. Syftet är att man skall hitta områden där konkurrensen kan bidra till att pressa ned kostnaderna för verksamheten samtidigt som valfriheten ökar och kvaliteten bibehålls. All erfarenhet visar att fri konkurrens leder till effektivitet och god resurshushållning i samhället. Regleringar som ger en producent ett monpol eller en starkt dominerande ställning på en marknad innebär alltid risker för ineffektivitet, bristande dynamik och ett ensidigt serviceutbud som är dåligt anpassat till marknadens krav. Det gäller både privata och kommunala monopol. Riskerna är särskilt påtagliga när det gäller kommunala tjänster som har en oelastisk efterfrågan eller är skattesubventionerade. De verksamhetsansvariga behöver då inte ha kunskaper om sina kunders önskemål och preferenser för att överleva på marknaden. Gudrun Schyman frågar om jag tror att konkurrens är ett medel för att uppnå effektivitet. Ja, det tror jag. En ökad konkurrens bidrar till ökad effektivitet och en bättre anpassning av kommunernas tjänster till medborgarnas behov och önskemål. Jag har en annan vision av samhället än vad Gudrun Schyman har. I min vision finns många aktörer. Frivilliga organisationer och näringslivet finns med i olika sammanhang. Samtidigt vill jag än en gång slå fast att det allmänna alltid måste ha det yttersta ansvaret för att alla medborgare ges en grundläggande trygghet vid sjukdom, ålderdom, handikapp och arbetslöshet. Men det innebär inte att välfärdsproduktionen måste ske i egen regi. Även om ansvaret för verksamheten ligger på politikerna i landstinget eller kommunen, det skall det också göra i fortsättningen, kan produktionen mycket väl ske av externa entreprenörer med de förbehåll som har angetts i propositionen. Målsättningen är att vi även i fortsättningen skall kunna ha en väl utbyggd och väl fungerande kommunal service -- trots krympande ekonomiska ramar.

Herr talman! Det blev ingen större klarhet när civilministern gick upp i talarstolen. Propositionen undanröjer inte oklarheterna. Vi vet fortfarande inte helt klart vad som är myndighetsutövning. Vi vet fortfarande inte helt klart hur sekretessen och offentlighetsprincipen gäller när man lägger ut verksamheten i den privata sektorn. Det blir en inskränkning för samhällsmedborgarna om samma skydd skall gälla för den kommunala som för den privata verksamheten. Hur skall vi lösa det? Eller skall vi få precis samma insyn i den privata verksamheten som vi har i den kommunala? Det vore i så fall en stor fördel för invånarna. Vi vet dock inte hur det skall bli. Det sägs ingenting klart om detta i propositionen, och det är fortfarande oklart. Inger Davidson säger att det skall vara ekonomiskt lönande och att det kostar så mycket. Hon tog tandvården som ett exempel. Tandvården bedrivs i dag inom folktandvården. Den är samhällsekonomiskt lönsam. Alla de insatser som har gjorts under många år har pressat ned kostnaderna för tandvården. Vi har mycket bättre tänder nu än när jag var barn. Det är färre tandlagningar nu, eftersom vi följer upp barnen från det de är små. De går ju till tandläkaren nästan innan de har fått sina tänder för att man skall kunna titta på hur det ser ut i munnen på dem. Dessa insatser är samhällsekonomiskt lönsamma. Vi har tandhygienister i skolorna som tittar på alla barn, därför att alla barn omfattas av folktandvården. Vad händer med det om några har privat tandvård och andra offentlig? Inger Davidson har inte svarat på den fråga jag ställde till Göte Jonsson: Hur skall vi lösa frågan om integritetsskyddet för de socialt svaga när man lägger ut socialregistret på privat entreprenad? Jag skulle vara mycket intresserad av ett besked om hur man från regeringens sida ser att man kan klara denna verksamhet genom att lägga ut socialregistret i privat regi, som skall drivas med vinstintresse.